Herr talman! Jag tyckte det lät litet skrämmande att vi nu hade samlats på den enda vägen, som dessutom tydligen var både slingrig och svår att ta sig fram på. Jag kan emellertid försäkra Lars Tobisson att åtminstone ett parti i den här riksdagen hävdar att det faktiskt finns en annan väg. Jag vill också återkomma till Lars Tobissons resonemang kring svagheterna på den finansiella sidan och förhållandet mellan det politiska systemet och marknaden. Är Lars Tobisson beredd att erkänna att det var ett djupt irrationellt beteende av just marknadsspekulanterna att i något slags euforisk stämning kring EG efter Berlinmurens fall exempelvis köpa fastigheter i London och Bryssel under våren 1990? Är Lars Tobisson vidare beredd att erkänna att den här kasinoekonomin, byggd på de reella marknaderna, i grunden innehåller ett osunt drag? Den spanske finansministern sade exempelvis häromveckan att det är nödvändigt att komma till internationella politiska överenskommelser för att lägga något slags kapson på den här våldsamt uppblåsta spekulationsekonomin. Håller Lars Tobisson med om det? Lars Tobisson upprepar sina gamla paroller om att sänka skattetrycket. I ett replikskifte med Allan Larsson refererade jag nyss siffrorna för skattekvoten. Skattekvoten sjönk alltså från drygt 1992 då vi haft en borgerlig statsminister har skattekvoten i stort sett legat konstant. Jag tycker att detta borde kännas litet pinsamt och att Lars Tobisson åtminstone skulle kunna bedriva litet självkritik och erkänna att Socialdemokraterna är betydligt duktigare som skattesänkare än
Herr talman! Jag talade om att det nu skett en samling kring en gemensam enda väg, men jag skall gärna medge att inte alla riktigt är med. Jag hade aldrig väntat mig att Vänsterpartiet skulle ställa upp på en sådan politik. Det är emellertid inte nämnvärt mindre trångt bara för att Vänsterpartiet inte är med. Beträffande fastighetsköpen utomlands som företogs av svenska placerare är det inget tvivel om att det här rörde sig om felbedömningar från deras sida. Det intressanta är dock att det skedde i spåren efter en omfattande avreglering på kredit och valutasidan i Sverige, vilken bedömdes som nödvändigt. Man arbetade utifrån bedömningsgrunder baserade på en genomreglerad svensk fastighetsmarknad. Utländska bedömare ansåg att man låg alldeles fel i prishänseende, vilket visade sig vara sant. De som gjorde dessa misstag har också, som bekant, fått ta konsekvenserna och dra sig ur verksamheten helt och hållet. Slutligen, när Johan Lönnroth hävdar att Socialdemokraterna är bättre på att sänka skatterna än Moderaterna måste det närmast betraktas som en attack på Socialdemokraterna, därför att beteckningen skattesänkare väl inte är ett gott epitet i hans mun. Det ger kanske en debattpoäng, men jag tror inte att någon riktigt känner igen beskrivningen. Jag vill påminna om vad vi har åstadkommit genom de beslut som fattades under det första året. Det skedde en utveckling mot ett ytterligare sänkt skattetryck, ned mot 50 %, och det kommer att visa sig vara nödvändigt att så småningom gå därunder. På grund av den dåliga konjunkturen och nödvändigheten att nu vidta åtgärder tillsammans med Socialdemokraterna i en bred uppgörelse, kommer den här utvecklingen att hejdas en tid. Johan Lönnroth kan vara förvissad om att vi från moderat håll kommer att arbeta vidare på att genomföra den sänkning av Sveriges rekordhårda skattetryck som är nödvändig för att Sverige skall kunna återta sin plats som en stark ekonomisk nation i Europa.
Herr talman! När det gäller den här vägen är jag ganska förtröstansfull, på litet längre sikt. Jag tror att vi är ett antal politiska krafter som så småningom kommer att befinna oss på en annan väg, där såväl Lars Tobisson som Ian Wachtmeister ligger i diket. Lars Tobisson säger att de som gjorde misstagen i fastighetsspekulationerna har fått ta konsekvenserna. Det är inte riktigt så väl. Jag har varit chockerad över att den borgerliga regeringen, som talar så mycket och så gärna om marknadskrafterna och riskkapitalet, har varit beredd att garantera aktieägarnas intressen i de olika finansiella kriserna. Ta bara det lilla exemplet med Nordbankens privata ägare, där regeringen alltså garanterade -- det var i och för sig en låg summa -- att de skulle få tillbaka ett vinstbelopp på aktievärdet. Det stämmer inte alls med parollen att de skall ta det hela och fulla ansvaret. Nordbankens aktier borde definitivt ha varit nere på noll och kanske därunder för länge sedan. Det är en annan sak att man självfallet måste garantera småspararnas pengar. Lars Tobisson antyder att vi i Vänsterpartiet skulle gilla folk som höjer skatter. Nej, jag kan försäkra honom att inte heller vi tycker om höga skatter, men vi anser att det skattetryck som vi har här i landet nu på det hela taget är nödvändigt för att upprätthålla en stor, stark offentlig sektor, som dessutom är nödvändig för en fungerande industri och en privat tjänstesektor. Vad vi däremot vill ändra på -- det är där som Lars Tobisson och jag skiljer oss åt i grunden -- är fördelningen av skatterna. Nu tänker ni höja t.ex. matmomsen, och samtidigt avser ni -- även om ni har tvingats försena beslutet -- att sänka förmögenhetsskatten. Det berör en hel del av storspekulanterna, som ni alltså tänker lämna i orubbat bo. Det finns vinnare i det här spelet, även om man sällan ser dem på TV. Det är en djupt orättfärdig skatte och fördelningspolitik som Lars Tobisson och hans parti är de främsta företrädarna för.
Herr talman! Jag är övertygad om att Vänsterpartiet alltid kommer att befinna sig på en annan väg -- mot okänt mål. Ni befann er länge på en väg, som Johan Lönnroth nyligen har redovisat att ni har prövat och funnit oduglig, och nu trevar ni efter någon annan riktning. Den självprövningen -- en uppgörelse med det förgångna -- var klädsam, men den gav inget som helst besked om vart partiet har tänkt ta vägen i fortsättningen. Jag vill bestämt bestrida att regeringen eller någon annan skulle ha försökt rädda ägarkapitalet i fastighetsbolag som har kommit fel. Det skall ändå sägas att det har funnits bolag som inte kan beskrivas som extrema spekulanter, utan som snarast har hamnat i trångmål beroende på tidigare gällande beskattningsregler. Jag tänker på t.ex. ett fall som Reynolds. Johan Lönnroth tog Nordbanken som exempel. Det är inte ett fastighetsbolag, utan en bank. Den har det speciella kännetecknet att staten har varit den största ägaren. Det gjordes ett försök att klara kapitalförsörjningen i banken genom en nyemission -- i vilken även den minoritet av privatpersoner eller privata företag som var ägare deltog -- men efter några månader konstaterades att det inte gick. Därför är det nog en uppgift för huvudägarna -- vare sig det är staten, Trygg-Hansa eller vem det kan vara, i de dramer som utspelas -- att ta sitt ansvar och säga att de själva får reda upp det som de har varit med om att trassla till. Det är bakgrunden till beslutet att lösa in aktierna från Nordbankens minoritetsägare till ett pris som motsvarar det som de bara några månader tidigare hade betalat i nyemission av aktier.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor till herr Tobisson. Först och främst vill jag göra klart att Ny demokrati stöder de krispaket som regeringen och Socialdemokraterna har kommit överens om. De hade givetvis haft ett annat innehåll om vi hade varit med, eftersom vi inte är socialdemokrater. Det behöver man inte debattera särskilt länge. Vi menar att det behövs fler krispaket, därför att krisen är mycket allvarlig. Vi måste själva här i Sverige ta bort det strukturella budgetunderskottet. Även om vi kan hoppas på hjälp med annat utifrån, kan vi aldrig få hjälp med det. Om vi gjorde det skulle vi ge den svenska kronan styrka. Vi menar också att efterfrågan måste ökas, att maskineriet måste gå i gång. Då måste räntan ned -- det finns inget annat sätt, såvitt jag vet. Jag har inte hört något i dag heller. Vi kan givetvis hoppas att vi sedan får hjälp internationellt genom s.k. realignment, men som det ser ut i dag tror jag att vi står i en återvändsgränd. Vi säger därför: Ta ned räntan! Stärk kronan först och låt den flyta! Det kanske inte händer särskilt mycket. Då för vi finanspolitik i stället för penningpolitik. Det kanske är det som skall göras just nu. Jag vill gärna ha en kommentar till det. Jag förstår att ingen i regeringen direkt kan hålla med mig, men argumentera då för motsatsen! Jag vill fråga: Ser ni ingen fara i att efterfrågan sjunker, att handeln minskar, att konkurserna ökar och att jobben försvinner, med den situation vi har i dag? Anser ni inte, herr Tobisson och andra moderater, att vi är i en återvändsgränd och att vi måste ta oss ur den på något sätt? Nu talar jag inte om vem som har kört in oss i den -- det må vara en annan regering, en annan riksdag, osv. -- men vi befinner oss där och måste komma därifrån. Jag letar efter konstruktiva lösningar för att göra detta. Jag skulle vilja ha herr Tobissons kommentar.
Herr talman! Jag skall inte uttala en önskan om fler paket, därför att de har alltid något brådstörtat och oplanerat över sig. Däremot vill jag gärna ge Ian Wachtmeister rätt i att det behövs flera besparingar. Det finns ingenting i uppgörelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna som säger att vi inte skall kunna spara mer. Jag utgår från att förslag om detta kommer i nästa budgetproposition. Jag hoppas att det skall vara möjligt att få majoritet för dem här i kammaren. Jag räknar med det, med den insikt som nu har spridit sig om den besvärliga situation som Sverige befinner sig i -- något som vi moderater har varnat om i åratal. Jag kommer sedan till den fråga som Ian Wachtmeister har uppehållit sig vid. Vi är helt ense om att räntan måste ned, men jag tror inte att det är någon väg att gå att låta kronan flyta. Det är svårt att utveckla det på två minuter, men låt mig ta Belgien och Finland som exempel. Inget av dessa länder utmärks av någon strålande ekonomi. Belgien har en av de största statsskulder som förekommer, med långt över 100 % av BNP. Men Belgien har sedan gammalt trovärdighet, på grund av att man håller fast sin valuta och inte devalverar. Finland har däremot ett rykte om sig att kunna göra anpassningar, och man gjorde det så sent som i december förra året. När man nu förklarar att man låter valutan flyta blir det inte så, utan valutan sjunker. Det är naturligtvis den risk man löper. Sverige har liksom Finland rykte om sig att ha devalverat tidigare, och gör man då en sådan här manöver blir det en kraftig uppskrivning av de lån vi har i utländsk valuta och en import av inflation som raserar de ansträngningar som har gjorts. Vi har därmed inte visat att vi är beredda att ta de påfrestningar det innebär att föra en hårdvalutapolitik, och då har de uppoffringar som redan gjorts varit förgäves. Det är därför det är så viktigt att vi fullföljer den här politiken. Det går inte att hävda att det är något lätt företag att ge sig in på. Som jag sade är vägen både smal och krokig, och den har blivit backigare med hänsyn till den oro som har brutit ut på valutamarknaderna, men det är den väg som vi kan gå. Att nu släppa taget och låta kronan flyta vore en kapitulation som vi skulle få ännu mycket större problem med att hantera än de svårigheter som -- det ger jag gärna Ian Wachtmeister rätt i -- de för den ekonomiska politiken ansvariga i dag har att hantera.
Herr talman! Det är nu egentligen inte fråga om vägar utan om själva fordonet, dvs. Sverige, och hur vi kan se till att det kan ta sig fram. Att jämföra det fordonet med andra, exempelvis Finland, är inte riktigt. Finlands sak är vår, brukar det heta, men Finland har en helt annan situation. Finland befann sig bl.a. i det läget att en tredjedel av dess utrikeshandel försvann. Vi har i grunden ett friskt näringsliv än så länge, och det ger oss en styrka. Jag menar att det nu är en ny situation i världen och en ny situation i Sverige, och då skall vi agera på ett nytt sätt. Vi skall inte ge upp, vi skall inte kasta in handduken, vi skall inte överge en stark politik. Vi skall i stället övergå till att först så mycket vi kan stärka kronan och sedan släppa den genom att själva sätta räntan. Jag kommer alltså tillbaka till räntan igen: Utan den låga räntan uppnår vi ingenting av allt det andra som vi vill. På det spår som vi nu kör på -- även om det kommer det ena paketet efter det andra -- kommer vi att gå emot en spärr, och den har att göra med den tyska räntan. Vi kommer att hamna en bit ovanför den, och där kommer vi att sitta fast i vår återvändsgränd. Det är det jag är rädd för. Vi skulle alltså övergå, menar jag, från att föra penningpolitik till att föra finanspolitik. Då blir det ännu tuffare krav på den här kammaren, och det skadar inte!
Herr talman! Det går alltid att hävda att ett visst annat land är i en annan situation än vad vi är. Det kan sägas också om Finlands bortfall av Sovjethandeln. Men likheterna överväger ju ändå. Finland vidtog bara några veckor efter Sverige den i och för sig riktiga åtgärden att knyta sin valuta till ecun, men släppte sedan taget. Det förhållandet att vi hade samma konstruktion ledde då omedelbart till misstankar mot oss. Det som har inträffat är alltså i stor utsträckning ett internationellt fenomen. Det är en del i en europeisk valutaoro snarare än ett utslag av misstro mot just den sittande svenska regeringens ekonomiska politik. Men låt oss då som exempel ta Italien, som gjorde likadant: Man devalverade först, fann att det inte gick och har sedan fått låta valutan flyta. Och den flyter inte utan den sjunker. Ian Wachtmeister säger nu: Låt oss stärka den ekonomiska politiken -- sedan kan vi förklara kronan flytande! Det är precis det som inte fungerar -- det har allting visat. Om man inte sätter upp den fasta växelkursen som det överordnade målet, i syfte att nå en låg inflation, får man inte till stånd en politik som kan betecknas som just stark. Vi hade aldrig fått till stånd uppgörelsen med det stora oppositionspartiet om vi hade förklarat att det inte var så noga med den fasta växelkursen, att vi kunde släppa det taget utan att veta var vi skulle hamna. Det är just den disciplinerande effekt som den fasta valutakursen har som gör det möjligt att bryta med en mångårig lättsinnig ekonomisk politik i Sverige. Jag uppskattar att vi kan föra en diskussion om dessa saker, och jag medger att det behöver göras, men i likhet med finansministern tror jag att det är tur att Ian Wachtmeister och hans parti inte har inflytande över de här frågorna, genom att de vare sig befinner sig i regeringeställning eller sitter i riksbanksfullmäktige. Det är faktiskt riksbanken som med den ordning som vi har i Sverige hanterar växelkurspolitiken.

Herr talman! Lars Tobisson gjorde ett tappert försök att köra den gamla valsen igen, men det var inte särskilt framgångsrikt. Lars Tobisson är kanske den främste exponenten för den stöddighet som har präglat den borgerliga majoriteten här i riksdagen. Men den hjälpte ju inte när det blev oro på den internationella valutamarknaden. Tilltron till den svenska kronan vilar inte på den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten och Lars Tobisson. Den vilar på socialdemokratins medverkan för att få rätsida på politiken -- på att bryta upp den enda vägen, som ni har farit på. Det var Lars Tobisson som för drygt ett år sedan angav de principer som har varit vägledande för politiken: Först sänker vi skatterna, sedan får vi se vad vi skall skära ned. Det har bidragit till att underminera statsfinanserna. Men till det kommer att de andra partierna i regeringen samtidigt har stått för nya utgifter. Vi fick ju kämpa ända in i det sista -- in på nattens sena timmar och t.o.m. in på dagen för uppgörelsen -- för att få bort nya planerade utgifter. Det är i detta som lättsinnet ligger, och det är det som vi måste hantera. Jag tycker att Lars Tobisson med sin beskrivning av Sverige och våra problem är skyldig oss en förklaring till hur det kan komma sig att Storbritannien drabbades så mycket hårdare av valutakrisen. Hur kunde det komma sig att man tvingades på knä i ett land där man i tio års tid har följt den enda vägen? Hur kunde det komma sig att man där inte kunde stå emot valutaspekulationen? Ge oss en enda rimlig förklaring till varför det är så! Lars Tobisson försökte t.o.m. hävda att detta är den enda vägen. Om Lars Tobisson fortsätter på det viset blir det svårt att här i riksdagen fatta de nödvändiga besluten. Vi skall inte fortsätta på den väg som skapade misstroendet. Skattesänkningar, nya utgifter för försvar, vårdnadsbidrag och annat, har vi lagt åt sidan. Utförsäljning av statliga företag och naturtillgångar har vi satt stopp för. Utdelning av löntagarfonderna har vi också satt stopp för. Även era planer på att slå sönder A-kassan har vi satt stopp för. Arbetsrätten skall genomföras i samverkan -- inte i strid. Allt detta var den enda vägen. Jag ställer frågan: Var det bara ett skämt när alla de här sakerna ingick i den enda vägen eller vad är det egentligen den politiken står för?
Herr talman! Allan Larsson undrade varför Storbritannien drabbades hårdare än flera ändra länder. Det finns säkert flera förklaringar, men med anledning av ett uppdrag jag har som ordförande i en utredning som sysslar med frågan om att stärka riksbankens oberoende vill jag säga att jag tycker att det är påfallande att de länder som har haft det svårt har utmärkts av att de har osjälvständiga centralbanker. Det gäller i högsta grad för Storbritannien. Där hade man inte i tid använt räntevapnet för att möta den tilltagande oron, och när man sedan försökte göra det höll det inte -- av politiska skäl -- och därmed fick man mycket snabbt krypa till korset. Italien och Spanien är i samma situation. Det anmärkningsvärda att Frankrike var utsatt för press, trots att dess ekonomi får sägas vara ganska stark just nu, kan kanske också förklaras av att man inte har en självständig centralbank. Jag tyckte det var intressant att Allan Larsson ändå medgav att vad som inträffade var en oro på de internationella valutamarknaderna och att det inte som man tidigare var inne på -- var fråga om en misstro mot den svenska regeringens ekonomiska politik. I den mån det fanns en misstro riktade den sig inte mot innehållet i den politiken utan i så fall mot regeringens möjligheter att kunna genomföra den. Det har under sommaren förekommit uttalanden -- inte bara från Allan Larssons parti utan också från Ny demokrati -- som gick ut på att man skulle se till att rösta emot tänkbara besparingar. I den situationen kan man naturligtvis fråga sig hur det står till i Sverige. Mot den bakgrunden är det värdefullt att vi har kunnat enas i sådana frågor som Socialdemokraterna tidigare -- både i regeringsställning och opposition -- helt har avvisat. Det gäller t.ex. kraftiga besparingar på kommunerna och åtgärden att sänka löneskatterna för att ge svenska företag ett bättre konkurrensläge gentemot omvärlden. Jag noterar med viss tacksamhet att även om Allan Larsson fortsätter att sprida myten om att jag skulle ha sagt att vi först skall sänka skatten och sedan se om vi kan minska utgifterna, har han i alla fall tystnat i sitt tal om ''Tobissons träsk''. Jag antar att det torkade ut i försommarens hetta. Det är jag i så fall nöjd med. Det sägs att man har arbetat så hårt för att få bort planerade utgifter. Jag förstår att Allan Larsson syftar på vårdnadsbidraget. Det var aldrig tänkt att det skulle ge en merutgift. Det var fråga om en omfördelning av olika inslag i familjepolitiken. Den omfördelningen skulle ha gett betydligt större rättvisa, och den kommer att göra det när vi så småningom genomför reformen.
Herr talman! Vi kan vara överens om att en internationell valutakris har drabbat Sverige och flera andra länder. I Sverige kunde vi hålla undan. Bördorna för medborgare och företag blir dock oerhört stora. Vi skulle ha kunnat klara situationen bättre om man inte hade varit så självtillräckliga så länge och inte hävdat att det inte behövs någon annan politik. Hur många gånger fick vi inte höra att politiken ligger fast och att det gäller att hålla ut? Vi fick t.o.m. höra att personer som sysslade med penningplaceringar var semestervikarier som inte förstod sig på finessen i den ekonomiska politiken. Det ingav inte förtroende. Allt detta skadade Om Storbritannien nu har fört den enda vägens politik i tio år, varför skulle det då inte räcka för att hålla undan emot spekulationer? Man kan inte bara hänvisa till tekniska förklaringar och säga att det finns ett starkt samband mellan finansdepartementet och Bank of England. Det måste vara något fundamentalt i ekonomin som förklarar att den väg som man där har drivit har fått dessa effekter. Jag använde inte uttrycket ''Tobissons träsk'', eftersom vi under dagar och nätter just har arbetat med att dika ut Tobissons träsk. Vi har nog sänkt vattenståndet i det, så att det skall bli mera framkomligt. Vi har gjort en insats för att komma till rätta med det strukturella budgetunderskottet, som är lika stort som skuldräntorna från Bohmans och Mundebos tid. Men den konjunkturella situationen kvarstår. Det gäller att se till att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen så att konjunkturen vänder uppåt. Vi bör nu inrikta våra krafter på att hantera detta. Det har inte Lars Tobisson gett några besked om. I det sammanhanget vill jag också säga att jag är mycket angelägen om att vi i behandlingen av propositionen och i finansutskottet skall få en belysning av frågan om hur regeringen hanterar kommunerna. Är det rimligt att man skall flytta över ett underskott i statsbudgeten till kommunsektorn? Genom att säga upp tiotusentals anställda flyttar kommunen tillbaka underskottet till staten, via arbetsmarknadsfonden som får låna upp pengarna. Är det verkligen fråga om besparingar eller är det bara en finasiell rundgång som leder till att man missbrukar människors vilja till arbete? Har Lars Tobisson något besked att ge på den punkten? Jag skulle välkomna ett besked om vad detta innebär. Det här är en fråga som inte är avgjord och som vi måste få närmare belyst. Det är inget framsteg för Sverige att människor måste lämna fasta jobb och i stället uppbära ersättning från A-kassa.
Herr talman! Jag tycker att det är något egendomligt att Allan Larsson försöker framställa sig som den stora samförståndspolitikern som nu har gjort ansträngningar och lyckats skapa uppgörelser. Det är väl ingen hemlighet att så länge det var Allan Larsson som skulle stå för kontakterna och förhandlingarna var det mycket svårt att komma fram. Det förekom förslag och ståndpunkter som dels inte hade med krishanteringen att göra, dels gick ut på att skapa hinder snarare än underlag för överenskommelser. Allan Larsson sade i sitt anförande att han hade krossat myter. Jag tycker snarare att han försöker bygga upp myter. Det här är en myt om de insatser som han skulle ha varit upphovsman till. En annan myt som är ofta återkommande är att de skuldräntor och den statssskuld som fanns innan det här inträffade skulle ha byggts upp under Bohmans och Mundebos tid. Jag fick många gånger tillrättvisa Allan Larssons företrädare Kjell-Olof Feldt på den punkten i kammaren. Huvuddelen av statsskulden på drygt 600 miljarder kronor tillkom under socialdemokratiskt regerande före 1976 och efter 1982. Endast 250 miljarder kronor härrör från de borgerliga regeringsåren. Det gäller att hålla reda på fakta. Man kan inte bara fara runt och säga att skulden har vissa orsaker och att Socialdemokraterna nu uppträder som räddande änglar och ställer allt till rätta. Det är inte heller något särskilt bra underlag för ett fortsatt samarbete. Mot bakgrund av de svårigheter som Sveriges ekonomi befinner sig i räknar jag med att vi skall fortsätta att se till att vi kan lösa de stora frågorna. Vi kanske inte kan göra det i samförstånd men i alla fall på ett sådant sätt att vi inte försvårar för varandra. Vägen att ta sig ur den situation Sveriges ekonomi har hamnat i -- och som i allt väsentligt beror på de misstag som gjordes under socialdemokratiskt regerande under 80-talet -- har vi alla ett ansvar för.

Herr talman! Ur en farofylld kris har det fötts hoppingivande möjligheter. Riksdagen kan nu med stor majoritet genomföra nödvändiga finanspolitiska åtgärder. Det bör leda till lägre räntor, ökade investeringar och en långsiktig balans i samhällsekonomin. Jag ser krispaketen som en investering för framtiden. Riksbanken och politikerna vann kampen för kronan och den fasta växelkursen. Priset kan tyckas högt, men de dåliga erfarenheterna av alternativet med devalveringar inbjöd inte till att beträda den vägen. Det har ifrågasatts om riksdagens makt har minskat till följd av krisuppgörelsen. Mitt svar är nej. Överenskommelsen med Socialdemokraterna manifesterar att det finns parlamentarisk stabilitet kring avgörande ekonomisk-politiska åtgärder. När det gällde att skapa trovärdighet för en stabil ekonomisk politik räckte inte Ny demokrati till. Pajaseri och badstrandsshower var fel grepp i en tid då vårt land stod inför en akut ekonomisk kris. Jag noterade i dag att Ian Wachtmeister talade om att politikerna har skärpt sig. Det var kanske ett prov på självrannsakan. Det finns många orsaker till de ekonomiska problemen. Det är ett arv från 1980-talets bristfälliga politik och ekonomi, som många tidigare talare har påtalat. Avsaknaden av en stram finanspolitik är en annan orsak. Det är också ett resultat av en djup lågkonjunktur som har drabbat hela västvärlden. Allan Larsson talade tidigare i dag om myterna som har krossats. Det var exakt vad han sade i en artikel i Aftonbladet. Analysen var dock inte heltäckande. Allan Larsson tycks ha glömt historien bakom och upprinnelsen till finanskrisen. I annat fall hade han också kunnat krossa myten om framgångarna med den tredje vägens politik, som bar socialdemokraternas signum. Den förde Sverige in i den värsta depressionen sedan 1930-talet. Misslyckandet kan illustreras på många sätt. Det illustreras t.ex. tydligt av statsskuldens utveckling under de senaste tio åren. 1982 var statsskulden drygt 377 miljarder kronor. 1991 hade den ökat till nästan 693 miljarder kronor. Detta skedde under en period av stark högkonjunktur. Facit till Allan Larssons senaste budget blev ett underskott på närmare 80 miljarder kronor. Mot den bakgrunden vill jag ställa en fråga till Allan Larsson. Finns det något som Allan Larsson ångrar i sin tidigare gärning? Jag hoppas att han har tid att svara innan han går på lunch. Trots krispaketen återstår det mycket ekonomiskt saneringsarbete för att få bukt med det höga strukturella budgetunderskottet. Krispaketen är inte början till slutet utan snarare början till något nytt. Nu behövs långsiktiga lösningar och stabila tag på det sätt som regeringspartierna redan har påbörjat. Ekonomer och politiker måste också tänka i nya banor. Det kanske också behövs nya aktörer och nya värderingar. De manliga, ibland litet kortsiktiga, värderingarna har kanske alltför länge dominerat det ekonomiska livet. Det kanske är hög tid att ge plats för mera kvinnliga värderingar. Inflationsekonomins tid är över. Nu måste det motsatta få gälla. Konjunkturinstitutets rapport dröjer konjunkturuppgången. Det höga ränteläget i Europa är en bidragande orsak. Vi måste vända stagnationen och skapa utveckling och framtidstro. Återkommande rapporter om konkurser och höga arbetslöshetstal får inte verka förlamande. Den onda cirkeln måste brytas. Industrins produktivitet har förbättrats och exporten ökar. Ökningen är dock svag på grund av den allmänna stagnationen i omvärlden. Sverige har i dag goda möjligheter. Vi har den lägsta inflationen i Europa. Bara för ett år sedan ledde vi Europatoppen. Nu har vi dess värre intagit tätpositionen när det gäller hög realränta. Att minska ränteninvån är därför en nödvändighet för att vi skall få fart på investeringarna i näringslivet. Av låga räntor blir vi alla rikare. Många människor känner i dag stor oro inför det som har hänt på valuta och finansmarknaden de senaste åren. 1980-talets hjältar -- yuppies och finanslejon -- har blivit 1990-talets ''skurkar''. Samtidigt som hushållen och småspararna får betala notan efter 1980-talets spekulationsvåg får bankdirektörer mångmiljonbelopp i avgångsvederlag. Detta är stötande på många sätt. Herr talman! Nog finns det skäl att noggrant utreda orsakerna till finanskrisen och det som följt i dess spår. Förtroendet för det finansiella systemet måste återställas. Jag vill fråga vad Allan Larsson avser med sina antydningar om olika statsråds olika meningar. Tala i klartext om vilken person som avses i stället för att sitta här och sprida myter. Jag tycker att en person som Allan Larsson inte har anledning att ägna sig åt den typ av argumentation som han gjorde tidigare i dag. Många har i dag svårt att få låna till investeringar. Det drabbar småföretagen och bostadsbyggandet. Det drabbar främst boende i mindre orter och på landsbygden. Men det är inte där som finanskrisen uppkommit och kreditförlusterna på fastighetsmarknaden har skapats. Det är inte i mindre orter och på landsbygden som monumenten över ''dårskapens ekonomi'' står. Bankernas och bostadslåneinstitutens restriktivitet att bevilja krediter riskerar nu att förlänga lågkonjunkturen. Med hänsyn till det skyddsnät som regeringen och Socialdemokraterna har utlovat banker och kreditinstitut borde de faktiskt inta en annan ställning på den här punkten. Banker, finansbolag och bostadslåneinstitut och dess ägare måste också ta sitt ansvar för landet. Vi måste få fart på investeringarna i industrin. Industrins andel av BNP har stadigt minskat sedan 1986. Industrin har fått stå tillbaka för den offentliga sektorn. Det finns många exempel på att kommuner hellre har prioriterat byggande av Folkets Hus än tagit hänsyn till småföretagens behov. Det är genom industriproduktion och export av varor och tjänster som vi skapar nya resurser. Det är hög tid att på alla nivåer upprätta och uppvärdera jobben i industrin. Vi behöver en exportledd tillväxt. Det är ändå det som skall ge oss resurser för välfärdssamhället. Sverige måste återindustrialiseras. Villkoren för de mindre företagen och entreprenörerna måste bli gynnsammare. Därför är det olyckligt att viktiga skattefrågor för småföretagen har skjutits något på framtiden som en följd av krisuppgörelsen med I den ekonomiska krisen måste vi alltid värna sysselsättningen och rättvisan och slå vakt om miljön. Centern hävdar arbetslinjen. Vi värnar sysselsättningen, bl.a. genom den ökade satsningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och investeringar i vägar, kommunikationer och fler platser på högskolorna. Vi främjar småföretagen. Det är en Allan Larssonsk myt att bara Socialdemokraterna haft förmåga att skapa en offensiv arbetsmarknadspolitik. Oavsett var i landet man bor skall det finnas möjligheter till utbildning, arbete, service, god miljö och kulturaktiviteter. Det är innebörden av begreppet livskraft i hela landet; det är rättvisa. Hela Sverige måste leva! Det är det budskap jag vill förmedla till alla dem som lyssnar på den här debatten -- här i kammaren, via radion, på jobbet eller i bilen -- Centern står för rättvisa, regional utveckling och framtidsinvestering. Till sist, herr talman, vill jag säga att uppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna kräver uppoffringar av alla. Jämfört med alternativet, att en politisk lösning blockerats, är alla i Sverige vinnare. Den efterföljande debatten kring uppgörelsen bör inte ägnas åt att kora partipolitiska vinnare och förlorare på det sätt Allan Larsson har försökt göra i den här debatten. Det finns, herr talman, bara en vinnare på uppgörelsen: det svenska folket och den svenska ekonomin.

Herr talman! Man kan nästan märka en ritual i anförandena från regeringspartier och socialdemokrater: alla är väldigt glada att Ny demokrati inte var med. Vi är nu någon sorts utanförstående buse som man gemensamt har att skylla på och skälla på. Det är vi vana vid; den rollen klarar vi. Det är inga problem. Per-Ola Eriksson var inne på att Ny demokrati inte räckte till och att det var därför man inte så gärna ville göra upp med oss. Jag skulle kunna ge en variant på det, men jag skall i stället anknyta till något annat som Per-Ola Eriksson sade. Han talade om badstrandsshowerna. Kom ihåg att medan övriga yrkespolitiker låg i hängmattorna var vi ute på badstränder och talade. Vad har det med det här att göra? Åk ut själva, skulle jag vilja säga, och förklara, stå till svars och lyssna. Det är inte för sent, även om just badstränderna kanske är litet ödsliga; det går bra överallt. Folk är nämligen före politikerna i mycket, bl.a. i krismedvetandet. Det märkte vi när vi var ute i somras. Man är kunnig och ser igenom även det som politikerna försöker dölja. Människor är väldigt kloka. Det kanske är därför ni håller er ifrån dem. De vet också att man kan vara seriös och skoja samma dag, flera gånger. Det kanske är något som Per-Ola Eriksson tycker är litet egendomligt och som han inte vill skall smitta av sig i riksdagen; i så fall har han lyckats ganska bra. Det är bra att man backar upp småföretagarna. Alla talar om att man backar upp småföretagarna. Vi tackar för det, vi som står utanför fempartikoalitionen, och säger: Gör då det.
Herr talman! Jag tvekar inte att säga att Ny demokrati under sommaren bidrog till att skapa tveksamhet om regeringen skulle få igenom viktiga ekonomisk-politiska åtgärder. Redan innan förslagen kommit till riksdagen ägnade Ny demokrati mycket tid åt att säga nej, nej och åter nej. Man skulle stoppa än det ena, än det andra förslaget. Detta skapade inte någon trovärdighet. Ny demokrati sorterade ut sig självt som en trovärdig partner när det gällde att komma till en hållbar uppgörelse. Vi låg inte i hängmattorna, herr Wachtmeister, när Ny demokrati hade badstrandsshower. Vi hade sammanträden med våra riksdagsgrupper, vi tog fram underlag och material för den uppgörelse som sedan skulle träffas. Vi tog också fram underlag för de budgetar som skall presenteras senare. När det gäller småföretagen är det viktigt att komma ihåg att det redan har skett viktiga förbättringar. Skatten på arbetande kapital har slopats, omsättningsskatten på aktier har slopats, skogsvårdsavgiften har försvunnit, löntagarfonden har avskaffats. Det behövs ytterligare åtgärder. De mindre företagen spelar en betydelsefull roll för att få fart på investeringarna i Sverige. Vi behöver de mindre företagen som utvecklar innovationer och produkter. Därför arbetar vi i Centern tillsammans med de övriga regeringspartierna för att skapa ett bättre företagsklimat med bättre tillgång till riskkapital, förändrad beskattningssituation och en nedmontering av hämmande regelverk. Det är av avgörande betydelse för att vi skall få fart på investeringarna och för att de mindre företagen skall få svängrum och slippa den svångrem de dragits med under en alltför lång tid under 1980
Herr talman! Ny demokrati skapade tveksamhet, sade Per-Ola Eriksson. Jag kan för det första tala om att det inte togs några som helst kontakter med oss. Ni skaffade alltså era uppfattningar från tidningar. Det är ett mycket dumt sätt att skaffa sig uppfattningar, har vi lärt oss. Det är bättre att ringa och ta kontakt, då kanske man får höra hur det verkligen ligger till. Vi talade om krispaket långt innan regeringen gjorde det. När vi föreslog ett krispaket fick vi samma svar som alla andra: Regeringens politik ligger fast. Här behövs inga panikpaket. Det sade man ända tills det var en vecka kvar innan panikpaketeten kom -- för då var det panik. Många av de åtgärder vi i dag ser i paketen känner vi igen från de förslag vi fört fram sedan länge. Vi vet ganska väl vad folk tycker, tack vare att vi varit ute bland människorna. Vi tycker inte att det är särskilt imponerande med de nedlåtande kommentarerna om att vi gör oss besväret att åka ut och träffa folk; det tycker vi att ni alla kunde göra. Min sista fråga gäller turistmomsen. Centern försvarar ju glesbygden och småföretagen. Hur är det med turistmomsen? Ett sätt att få fart på företagen ute i bygderna vore ju att sänka turistmomsen i det nya paket som jag talar om. En vacker dag kommer ni att hålla med även om det. Under tiden höjs turistmomsen och företagen läggs ned. Flyktingförläggningarna är snart den enda verksamhet som finns ute i bygderna.
Herr talman! Ian Wachtmeister sade att vi skulle ha ringt till honom i somras, men det var svårt att få tag i honom -- han var ute på badstranden. Telefonnätet är ännu inte så välutbyggt att man når alla badplatser. För historieskrivningen är det viktigt att klargöra att många av de förslag som nu finns i överenskommelsen var förslag som vi hade arbetat med och som Ny demokrati faktiskt på några punkter sagt nej till under sommarens debatt. Jag tänker t.ex. på karensdagen i sjukförsäkringen. Den höjda turistmomsen var naturligtvis en besvikelse; det erkänner jag gärna. Men vi fick ändå en differentiering så att vi har en lägre moms på turism, livsmedel och persontransporter. Man skall till detta lägga den mycket kraftiga sänkningen av arbetsgivaravgiften som ger småföretagen -- inte minst turistföretagen, som ju i stor utsträckning är småföretag -- en bättre konkurrenskraft och möjlighet att hävda sig på den marknad som Ian Wachtmeister så gärna bekänner sig till.

Herr talman! När jag lyssnade på Per-Ola Eriksson kom jag att tänka på en sovjetisk professor vid vetenskapsakademin som fick frågan vad målet var för den ekonomiska politiken i Sovjetunionen. Han började då räkna upp någonting i stil med: den maximerade produktionen, de minimerade kostnaderna, arbete åt alla, den ökade jämlikheten, räddandet av miljön, åstadkommandet av regional balans och uthållig tillväxt. Per-Ola Eriksson säger t.ex. att vi skall ha mer av kvinnliga värderingar. Det tycker jag också. Men jag skulle vilja veta var de kvinnliga värderingarna finns i de båda krispaketen; jag tänker t.ex. på alla de kvinnor som nu från kommunerna går ut i arbetslöshet på grund av era konfiskerade pengar. Per-Ola Eriksson konkret tala om på vilket sätt kvinnliga värderingar speglas i de båda krispaketen? Per-Ola Eriksson talar om bankdirektörernas avgångsvederlag och att det är en fråga som skall utredas. Jag frågar då: Vad vill Per-Ola Eriksson konkret göra för att i möjligaste mån få bort avgångsvederlagen? -- Inga utredningar, alltså, utan konkreta förslag. Hela Sverige måste leva. Det är en mycket vacker paroll. Hur bidrar de båda krispaketen till att förbättra den regionala balansen i Sverige?
Herr talman! Det var ganska fascinerande att Johan Lönnroth tog till en professor för att finna en utgångspunkt för sitt inlägg, och att han tog till Sovjet. Där har man väl inte precis stått för något nytänkande inom det ekonomisk-politiska området. Det kanske hade varit värdefullt om han hittat en professor i någon annan del av världen. Men det kanske var ett återfall i den gamla kopplingen österut. När man lyssnade på Johan Lönnroth verkade det som om det skulle vara fel att ha långsiktiga mål. Jag tror tvärtom att vi behöver långsiktiga och stabila spelregler. Vi politiker måste sätta upp långsiktiga mål. Ett sådant är att vi skall bringa ordning och reda i statens finanser. Ett sådant mål är att vi skall ha regional balans och likvärdiga möjligheter över hela landet. Dit räknar vi överenskommelsens arbetsmarknadspolitiska paket som faktiskt prioriterar regionalt utsatta regioner i flera avseenden. Det handlar om väginvesteringar, satsningar på de mindre och medelstora högskolorna och fler platser inom utbildningsväsendet. Just när det gäller investeringar i vägnätet är det klart uttalat vart pengarna skall gå. Det handlar om att tidigarelägga investeringarna också i statliga verk och myndigheter. Det finns mängder av projekt som statliga verk och myndigheter kan ta fram ur skrivbordslådorna för att skapa sysselsättning och investeringar. Vi skapar ingen utslagning av jobb. Det handlar om att rädda jobb med den här uppgörelsen. Alternativet hade varit att stå vid sidan om och låta den s.k. marknaden få bestämma villkoren. Genom riksbankens agerande, och politikerna som slogs för kronan har vi fått möjligheter att offensivt satsa på jobb och investeringar i hela landet. Detta är en viktig del i en krisuppgörelse och en viktig framtidsinvestering, som jag hoppas att Johan Lönnroth kan biträda när den kommer till riksdagen. Det tror jag vore värdefullt för styrkan i det politiska systemet.
Herr talman! Det sista som Per-Ola Eriksson sade får jag väl tacka för, nämligen att han anser att det skulle vara en styrka om också Vänsterpartiet anslöt sig krisuppgörelserna. Beklagligtvis måste jag säga att så nog inte blir fallet. Däremot hoppas vi fortfarande på att ni i Centerpartiet skall ta ert förnuft till fånga -- den förhoppningen gäller alltså inte bara Socialdemokraterna -- och driva en helt annan politik, en politik som verkligen får ner arbetslösheten. Visst skall man ha långsiktiga mål. Men det är ingen poäng med sådana, om man inte kan säga någonting konkret om hur man skall ta sig till dessa mål. När Per-Ola Eriksson säger att han vill ha mer av kvinnliga värderingar, tycker jag att man kan kräva att han säger någonting konkret om vad han menar. Frågan om sextimmarsdagen diskuterades för inte så länge sedan hos centerkvinnorna. Möjligen var det rent av så, att ert kvinnoförbund långsiktigt reste detta krav. Det skulle vara intressant att höra om Per-Ola Erikssons tal om ''kvinnliga värderingar'' innebär att han också är anhängare av att sex timmars arbetsdag införs på sikt. I så fall vill jag litet mer konkret få veta vad Per-Ola Eriksson, finansutskottets ordförande, avser att göra för att befrämja en jämnare fördelning av arbetstiden. Krispaketen innebär nämligen att, som jag tidigare visade, färre -- förmodligen män -- kommer att jobba mer i förvärvsarbete, medan arbetslösheten för kvinnor kommer att öka kraftigt.

Herr talman! Om nu Johan Lönnroth och Vänsterpartiet inte vill biträda överenskommelsen när den kommer till riksdagen, så gör det faktiskt inte någonting -- vi får ändå en bred majoritet. Men det ligger i varje regerings ambition att skapa största möjliga majoritet för och största möjliga enighet kring de politiska besluten, särskilt i en tid då den svenska ekonomin utsätts för påfrestningar. Om emellertid Johan Lönnroth och Vänsterpartiet inte vill delta, är det deras val och deras alternativ. Det får stå för Vänsterpartiet, som så många gånger tidigare ställt sig vid sidan om när besluten skall fattas. Vi klarar oss dock utan Johan Lönnroth och hans parti. Bland de långsiktiga besluten är det mycket viktigt att också lyfta fram miljön. I överenskommelsen finns en mycket tydlig miljöstrategi. Från Centerns sida gick vi in i förhandlingarna med tre mål: att värna om sysselsättningen, att sanera ekonomin och att skapa rättvisa. Ett fjärde mål var miljömålet. En uthållig ekonomisk utveckling förutsätter att vi också gör miljösatsningar. I överenskommelsen finns ett mycket stort utrymme för miljösatsningar. Dit hör exempelvis miljöskatterna och differentieringen av bensinpriset. Även andra avsnitt gynnar miljön. Det förefaller som om Johan Lönnroth anser att när vi förbättrar ekonomin, så är det bara för männen medan kvinnorna ställs utanför. Det är emellertid både för män och kvinnor i Sverige som vi träffat denna överenskommelse. Det är både för mäns och för kvinnors framtid och för deras jobb vi har slagits för den fasta växelkursen, slagits för kronan och slagits för möjligheterna att göra saneringar i ekonomin. Detta är någonting som kommer alla till del. Så till de ''kvinnliga värderingarna''! De flesta ekonomer är män, och det är de som syns i TV rutorna och som haft ansvaret för besluten under 1980-talet, då spekulationen på fastighetsmarknaden ägde rum. Det kanske inte hade skadat om ytterligare en eller annan kvinna hade deltagit i de besluten. Besluten hade då kanske blivit betydligt bättre.
Herr talman! Jag sätter stort värde på att Per-Ola Eriksson stannar kvar i kammaren trots att det är lunchtid, så att vi kan slutföra den här debatten. Jag lovar att fatta mig kort, så att jag inte tar för mycket av dyrbar tid i anspråk. Finansutskottet har tyvärr inte spelat någon viktig roll i det arbete som har skett under de senaste veckorna. Det beklagar jag -- jag tror att det skulle ha varit värdefullt om utskottet hade varit mer aktivt. Det yttersta ansvaret får här Per-Ola Jag har en bunt tidningsklipp med uttalanden av Per-Ola Eriksson. Ett par rubriker är: ''Ingen avstamp för samförstånd'' och ''Allan Larssons inviter tillbakavisas av Per-Ola Eriksson''. Det är tur att det fanns bättre insikt i regeringen om behovet av diskussioner och samförstånd. Vi skulle inte ha klarat kronan om det hade varit Per-Ola Eriksson som hade bestämt takten. Även av andra artiklar och reportage framgår att Per-Ola Eriksson är den som har varnat för att göra upp med Jag skulle vilja höra litet mer om vad som ligger bakom detta. Så till historieskrivningen om 80-talet!

Ni tog inte underskottet med er när ni lämnade regeringen 1982. Det krävdes tid att täcka detta underskottet. Kjell-Olof Feldt gjorde då en av OECD:s starkaste finanspolitiska insatser. Det finns ett utförligt siffermaterial som bevisar detta. Får jag också ställa en fråga om läget när ni tillträdde: Är det rätt eller fel, Per-Ola Eriksson, att underskottet i statsbudgeten var 39 miljarder i oktober förra året? Att det ökat sedan dess beror bl.a. på en svagare konjunkturutveckling men också på att ni under den här tiden har genomfört en rad ofinansierade skattesänkningar och utgiftshöjningar. Låt oss vara överens om historieskrivningen. När det gäller finanskrisen tycker jag att det är viktigt både att det blir kartlagt vad som har skett på marknaden under den här tiden och att det vidtas åtgärder för att klara tryggheten för spararna. Jag förstår inte varför Per-Ola Eriksson blir så upprörd när jag refererar till olika uttalanden från regeringen. Per-Ola Eriksson bör väl ha sett samma TV-intervju som jag. Det är av det skälet jag frågar: Var står finansutskottets ordförande? Står han bakom den politik som tidigare har gällt eller ansluter han sig till de nya signalerna om att konkurser självfallet också måste drabba spararna? Vi avvisar bestämt sådana signaler. Ägarna får ta sitt ansvar, men spararna skall kunna känna sig trygga.
Herr talman! Jag skall börja med att korrigera Allan Larsson på en viktig punkt. Han sade att jag hade varnat för en uppgörelse med Socialdemokraterna. Jag har inte gjort det, utan jag har i stället eftersträvat en sådan uppgörelse. Allan Larsson har fått den där uppgiften från Svenska Dagbladet, och där står kanske inte alltid det rätta -- Ian Wachtmeister sade tidigare i debatten att man inte skall tro på vad som står i tidningarna. Det skall man inte göra i det här fallet heller. Jag är något förbryllad över Allan Larssons försök att framstå som samarbetsaposteln. Denna myt krossades under förhandlingarnas upptakt, något som har bekräftats under den här debatten. Likt en robot villkorade han förhandlingsuppläggningen. Det vittnar inte om någon god samarbetsvilja inför en förhandling. Regeringspartierna gick till förhandlingarna förutsättningslöst, men de var inte utan villkor i slutändan. Allan Larsson ville villkora först och sedan börja förhandla. Det brukar normalt inte fungera, utan gör man så framstår man bara som en bromskloss. Därför var det bra att Ingvar Carlsson till sist tog rodret, så att förhandlingarna kunde slutföras för Socialdemokraternas del. Allan Larsson har i repliker till andra deltagare i den här debatten försökt framställa den andra överenskommelsen som ett stoppaket. Överenskommelsen är inget stoppaket, utan den är ett reformarbete. För Allan Larssons och Socialdemokraternas trovärdighet tror jag att det är viktigt att man slutar att sprida vrångbilder av uppgörelsen och i stället redovisar det faktiska innehållet i uppgörelsen. Om det är så att Allan Larsson genom att spridda dessa vrångbilder försöker lugna de oroliga i sleden, vet jag inte, men jag tycker inte att det är bra att man handlar så när man har slutit ett avtal. Det verkar som om Allan Larsson är förvånad över att det i slutet på 80-talet var ett överskott i budgeten. Det vore väl i stället konstigt om det inte hade varit så, eftersom 80-talet präglades av en extrem högkonjunktur. Men ni förde en slapp finanspolitik. Det har omvittnats av många -- inte minst av den som var vice statsminister i den regering som Allan Larsson tillhörde.
Herr talman! Det är bra att Per-Ola Eriksson dementerar de uppgifter som har funnits i tidningen om att han skulle ha motsatt sig en uppgörelse med oss. Jag tar fasta på det uttalandet. Får jag bara säga att jag kanske har varit litet vilseförd av att under ett år ha arbetat i finansutskottet, där vi inte har kunnat flytta ens på ett kommatecken i majoritetens text. Jag välkomnar den nya attityd som Per-Ola Eriksson ger uttryck för. Är jag en samarbetsapostel? Ja, jag har försökt att tala både i mitt parti och för allmänheten om nödvändigheten av att få till stånd en nationell samling kring en ny och ansvarsfull ekonomisk politik. Mot det har jag fått många invändningar från olika håll. Men jag har stått på mig för den inriktningen. Men de som har trott att man kan förhandla med oss genom att plocka bit för bit har gjort ett misstag. När vi förhandlar är vi väl förberedda. Vi har tänkt igenom vår förhandlingsstrategi, vi har idéer om vad vi skall uppnå och där står vi på oss. Misstolka inte detta som ovilja att göra insatser. Tvärtom. Det var just genom att vi hade förberett oss väl som vi kunde genomföra den här förhandlingen på det sätt som skedde och få det utfall som gjorde att vi kunde acceptera en sådan uppgörelse. Det är riktigt att vi under 80-talet fick en vändning från ett stort underskott till ett litet överskott. De offentliga finanserna som helhet hade ett hyggligt underskott under slutet av 80-talet. Det var otillräckligt med tanke på de påfrestningar som vi nu har. Men kommer Per-Ola Eriksson ihåg hur det lät här i kammaren? Under den tid som jag har diskuterat här fick jag höra hur överbeskattat det svenska folket var. De överskott som då fanns skulle man åtgärda genom att sänka skatterna. Det var den föreställningen som låg bakom och som gjorde det svårt att få till stånd den nödvändiga uppstramningen av finanspolitiken. Tänk efter litet, Per-Ola Eriksson, vilka era insatser var! Centern gjorde en bra insats 1989, när ni ställde upp. Då var inte Folkpartiet med. Vi har fått dra ett tungt lass på detta område. Men kritiken för de stora underskotten måste ni ta på er själva. De grundlades under de borgerliga åren i slutet av 70 talet och början av 80-talet. 13 % i underskott i förhållande till bruttonationalprodukten var resultatet när ni lämnade över. Det var ett tungt jobb att förändra det.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att i en sådan här debatt också ta med helheten. Jag märker att Allan Larsson tar valda delar enbart av 80-talet. Men för att få en helhetsbild bör man kanske säga, att statsskulden under den tid som Socialdemokraterna hade ansvaret för ekonomin ökade med mångmiljardbelopp. Detta skedde mitt i en tid då vi hade en extrem högkonjunktur. Jag läste ett tal som Allan Larsson hade hållit den 23 september. Jag vill ta upp en sak som han sade där, nämligen att de med de högsta inkomsterna nu också får vara med och bidra till uppgörelsen genom att det extra reallöneskyddet på 2 % i skatteskalan upphävs för 1993 och 1994. I och med det återupprättas skattereformens mål om en rättvis fördelning. Det var bra att Allan Larsson sade detta. Men det kanske hade varit bättre om Allan Larsson hade biträtt en sådan linje i valrörelsen 1991, när vi i Centern tog upp den frågan. Då mötte vi ett kompakt motstånd från socialdemokratins sida. Vi tyckte att skatteuppgörelsen, som Socialdemokraterna hade medverkat till, var orättvis på den här punkten. Nu har vi medverkat till att ställa till rätta. Det försöker Allan Larsson sedan inför den interna opinionen ta till intäkt för en socialdemokratisk framgång. Jag skall ta upp frågan om finanskrisen. Jag trodde att Allan Larsson skulle våga peka ut vilka personer han avser och inte bara göra antydningar. Jag svarar ändå på Allan Larssons fråga. Socialdemokraterna är vi för det första överens om att garantera betalningssystemet och att det skall ske i samråd med parterna. För det andra kommer en proposition att läggas på riksdagens bord under hösten. För det tredje, Allan Larsson, innebär detta, som finansministern redan har sagt, att bankägarna också måste ta sitt ansvar, på samma sätt som staten tar sitt ansvar som ägare till Nordbanken. För det fjärde skall insättarnas pengar garanteras av staten. Men detta innebär samtidigt, för det femte, att regeln om att det egna kapitalet i första hand skall garantera övriga förpliktelser måste gälla. Även det har finansministern pekat på. Det är också detta som den åsyftade personen i regeringen har pekat på. Allting annat skulle innebära att privatägda banker skulle kunna verka på löpande räkning i det här läget, och det skulle inte garantera betalningssystemet och vara en trygghet för framtiden. Jag tycker att de som har ägaransvar skall ta sitt ansvar. Det är det som vi från Centerns sida har menat. Jag hoppas att Allan Larsson efter den här debatten inte behöver sprida myter om innehållet i uppgörelsen och var olika företrädare för regeringen står.

Herr talman! ''20 års slapp finanspolitik''. Ungefär så uttryckte sig förre socialdemokratiske vice statsministern Odd Engström i en tidningsintervju, när han skulle förklara orsaken till den valuta och räntekris som vi upplevt och som i sin tur ledde fram till de två krispaketen. Vi i Sverige har under lång tid skjutit de ekonomiska problemen framför oss ungefär som när man rullar en snöboll framför sig. Till slut blir snöbollen så stor att man inte längre orkar rulla den vidare. Är det då litet uppförsbacke börjar snöbollen rulla tillbaka. Det är det vi nu upplevt under de gångna veckorna. Det var därför de två krispaketen var så viktiga, både med tanke på deras innehåll och för deras parlamentariska bredd. Krispaketen stoppade snöbollen som höll på att krossa oss. Att döma av ränteutvecklingen börjar också resultaten att visa sig. Men fortfarande har vi en lång och mödosam väg framför oss, innan vi har fått ordning på svensk ekonomi. Visst finns det inslag i krispaketen som känns smärtsamma för en kristdemokrat. Minskningen av u-landsbiståndet är ett sådant exempel. Men också neddragningen av bostadssubventionerna och pensionerna är svåra beslut. Men vad nästan alla som protesterar mot krispaketen glömmer -- här är Johan Lönnroth från Vänsterpartiet ett bra exempel -- är att följden av att inte vidta dessa besparingar skulle ha blivit devalvering och långsiktigt högre räntor. En sådan politik skulle leda till högre inflation och högre arbetslöshet, vilket innebär mindre köpkraft för oss alla, även för de pensionärer som Johan Lönnroth ömmar för. Dessutom skulle vi ha tagit rejäla kliv tillbaka till den inflationsekonomi som vi upplevde under 80 talet och som skapat de ekonomiska problem som vi nu brottas med. Det är denna insikt som gjort att vi kristdemokrater aktivt medverkat till att krisuppgörelsen kom till stånd. Det är också denna insikt som gjort att vi kristdemokrater deltagit i en regering som även före valutakrisen dristade sig till att föreslå smärtsamma besparingar, besparingar som så sent som i juni detta år i denna kammare ansågs vara onödiga och felaktiga, men som nu är högsta visdom. Allan Larsson sade i sitt anförande att han var nervös redan i maj månad, medan marknaden blev nervös i augusti. Vi andra märkte inte mycket av den nervositeten i kammaren. Då var Socialdemokraterna emot alla besparingar och vågade inte föreslå sådana saker som man nu ställer upp på. En viktig förklaring till dagens ekonomiska situation är att vi under lång tid gynnat finansiell spekulation framför produktivt arbete. Statistik från SCB visar detta på ett skrämmande tydligt sätt. Under hela 1980-talet var avkastningen högre på att satsa pengar i finansiell verksamhet än på att satsa dem i produktiva investeringar i näringslivet. Bara 1983 och 1984 var undantag från denna regel. En ekonomi där det är intressantare att spekulera i fastigheter och börskurser än att satsa pengarna i industriverksamhet är en sjuk ekonomi. Det paradoxala är att vi hade denna situation under en socialdemokratisk regering. Det parti som säger sig vara emot klippekonomi och finansvalpar skapade en ekonomi som gynnade just klippare och missgynnade småföretagare och industrialister. Låt oss en gång för alla lära oss att detta blir följden av en inflationsekonomi. En ekonomi med låg inflation däremot, som tillåter produktiva företagare att lyckas, är den bästa garanten för en sund och långsiktig ekonomisk utveckling. Herr talman! Framtidsutsikterna för svensk ekonomi är fortfarande dystra. Uppgången i omvärlden har försenats, vilket inte ger oss den draghjälp vi så väl behöver. Våra historiskt höga realräntor är, trots den räntenedgång vi nu upplever, det mest akuta problemet för företagare och villaägare. Därför, Ian Wachtmeister, måste vi fortsätta ansträngningarna att eliminera det s.k. strukturella budgetunderskottet. Samtidigt får det inte ske så att den inhemska efterfrågan stryps för mycket och för snabbt. Därför måste åtgärderna främst inriktas på besparingar som får stor effekt på lite längre sikt. Vårens riksdagsbeslut om ett nytt bostadsfinansieringssystem för de bostäder som byggs fr.o.m. nästa år är ett sådant exempel. Likaså förslaget till förändring av begreppet arbetsskada som nu remitterats till lagrådet för granskning. Det är sådana nödvändiga översyner vi behöver göra, som får effekt på längre sikt, förutom en självklar återhållsamhet med statliga utgifter i budgetarbetet. Ett annat exempel är faktiskt införande av vårdlön eller vårdnadsbidrag. En sådan reform, självfallet fullt ut finansierad, skulle förstärka köpkraften för de familjer där den ene föräldern är hemarbetande eller deltidsarbetande. Det är familjer som ofta har det ekonomiskt mycket besvärligt. Samtidigt skulle den ökade valfrihet som en sådan reform medför leda till att barnfamiljer fann nya lösningar för sin egen barnomsorg, i egen regi eller på annat sätt som man har funnit bra för sina barn. Detta skulle i sin tur leda till att trycket minskade på kommunerna att bygga ut den kommunala barnomsorgen. Därmed skulle ett ekonomiskt mycket tungt åläggande från staten lindras och många kommuner skulle slippa ''överinskriva'' barn på daghemsavdelningar. Ett vårdnadsbidrag har alltså positiva samhällsekonomiska effekter på både kort och lång sikt. Vi kristdemokrater kommer därför aldrig att upphöra att försöka övertyga våra politiska medtävlare om just detta. Herr talman! 1991 års nobelpristagare i ekonomi, Ronald Coase, har i sina arbeten lyft fram transaktionskostnadernas betydelse för ekonomins funktion och effektivitet. Med transaktionskostnader avses de kostnader som finns för att prismekanismen skall fungera i en marknadsekonomi -- helt enkelt vad kostnaden blir för en vara, utöver de direkta produktionskostnaderna. När en affär skall göras, oavsett om det handlar om en avancerad upphandling eller matinköp i kvartersbutiken, krävs vissa arrangemang för att affären skall kunna genomföras. Ett enkelt exempel är kunden som betalar med kreditkort. För att affärsinnehavaren skall kunna lita på att han får sina pengar kräver han en omfattande kontrollapparat från kreditkortsföretaget, samtidigt som han själv lägger ned en hel del arbete på kontroll och redovisning. Detta är en s.k. transaktionskostnad, som självklart driver upp priset på varorna. Likaså uppstår sådana kostnader när större affärer görs upp. Då skall advokater in i bilden för att garantera att alla eventualiteter är förutsedda och att parterna klarar en process i en domstol, om så skulle behövas. Alla inser att om alla eventuella problem som kan tänkas dyka upp i en affärsrelation skall regleras i civilrättsliga avtal, tvingar det fram en enorm pappersexercis, många arbetsuppgifter för juristkåren och enorma kostnader i både tid och pengar. Tidningen Affärsvärlden skrev den 11 juni följande: ''Sverige är inte juristernas förlovade land. Traditionellt har avtal gjorts med ganska tunna formella dokument och till och med hedersord ibland. Det har nödvändigtvis inte varit en nackdel.'' Vidare står det i samma artikel: ''Ett land som kan hålla igång ekonomin utan ett berg av skrivna avtal och dokument har en konkurrensfördel. Men det förutsätter en hög affärsetik, något som den svenske affärsmannen har framhållit som sin främsta egenskap.'' Om inte det etiska perspektivet finns med i det ekonomiska tänkandet och i den ekonomiska politiken, riskerar vi att steg för steg skapa en hård, dyr och omänsklig kapitalism, i stället för den varma marknadsekonomin med sociala och ekologiska hänsyn. I det samhälle där ekonomin baseras på hederlighet, personligt ansvarstagande och hänsynstagande blir transaktionskostnaderna låga, vilket är avgörande för en långsiktigt god ekonomisk utveckling. Förutom ekonomen Ronald Coase har också marknadsekonomins fader Adam Smith var inne på liknande tankegångar. Han insåg att egennyttan, som är marknadens drivkraft, lätt kunde urarta, men han pekade på två återhållande krafter med vilkas hjälp marknadsekonomin trots allt skulle kunna fungera. Den ena var religionen med dess moraliska bud om den svagares rätt, och den andra vad Smith kallar det allmänna ogillandet; om någon använder moraliskt ojusta metoder på marknadens tävlingsbana, kommer han att känna obehag inför kolleger och vänner. Men vad händer i ett samhälle där etik och moral under lång tid nonchalerats, trängts tillbaka? Jo, de återhållande krafterna mot marknadsekonomins avarter försvagas. Därför är den kristna etiken en bra och nödvändig grund för samhällsbyggandet. Kristen etik kan både motverka marknadsekonomins avarter och bidraga till att sänka transaktionskostnaderna och därmed bidraga till en god ekonomisk utveckling. Men saknas de självreglerande normerna i människors medvetande, tvingas politiker gå in med detaljregleringar och lagstiftning och skapa kontrollapparater. LO-ekonomen P-O Edin skrev i DN den 29 januari: ''Det finns en moralupplösning, och det är vanligt med försvar för dålig moral eftersom samhällets normbildande förmåga är svag.'' Är det inte så att den normbildande förmågan i ett land är nog så viktig för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som olika ekonomisk-politiska beslut? Vad får det i så fall för konsekvenser på skol och familjepolitikens område, på rättsområdet och inom den ekonomiska politiken? Låt oss vidga den ekonomiska debatten till att omfatta även dessa områden.

Herr talman! Stefan Attefall säger att det om man inte hade gjort uppgörelsen om krisen, skulle ha blivit mycket värre för pensionärer och arbetslösheten hade blivit högre. Jag redogjorde i mitt anförande för ett alternativ, sade att det var nödvändigt att göra någonting men att man kunde ha gjort det på ett annat sätt. Stefan Attefall refererar till Odd Engström, som skall ha sagt att detta är resultatet av 20 år av slapp finanspolitik. Jag tycker att det var ett slappt uttalande. Vad var alternativet? Det kan vi se ute i världen i de länder där Stefan Attefalls partikamrater hade mera att säga till om än här i Sverige. Där börjde man redan på 70-talet föra deflationspolitik, skapa den naturliga arbetslöshet som de nyliberala ekonomerna började tala om. Resultatet blev mer än 10 % öppen arbetslöshet, arméer av utslagna, fotbollshuliganer, dålig moral, maffia. Sedan säger Stefan Attefall att det var smärtsamt att minska biståndet, och det förstår jag. Men kds är med om att vandra in i en organisation -- jag tänker på EG -- där Sverige kommer att få betala 8 miljarder om året, mycket mer än vad ni nu tänker dra ner på biståndet. Jag upprepar frågan: Finns det inte bättre biståndsprojekt i jordens fattigaste länder än att subventionera jordbrukare, byråkrater i EG? Till sist: Det är intressant att lyssna när Stefan Attefall tar upp ekonomen Coases transaktionsekonomi, Adam Smith och religionen. Jag lyssnade också tidigare i en allmänpolitisk debatt på Alf Svensson som talade om trygghetssystemen som en drog. Jag tror att det är spekulationsekonomin som är en drog. Har man gjort ett snabbt klipp på en miljon, jobbar man inte hederligt längre. Det fungerar just som en drog. Det är därför det är så skadligt. Den ekonomiska politik som Stefan Attefall och kds står för är en politik som upplöser moralen.

Herr talman! Johan Lönnroth hävdar att han har talat för ett alternativ till krisuppgörelserna. Jag lyssnade på hans anförande och på hans många repliker, men jag har fortfarande inte blivit klok på hur det alternativet ser ut. Det går bra att tala om ett alternativ, men hur ser det alternativet ut? Jag är rädd för att med Vänsterpartiet vid spakarna och bakom krispaket, skulle nog även de sämst ställda pensionärerna i Göteborg, som Johan Lönnroth ömmar för, fly med sina pengar ur landet. Det skulle leda till ont värre. Problemet med svensk finanspolitik under 20 år har varit att den inte har varit tillräckligt stram, inte så att vi har gjort saker och ting som har varit dåliga, men vi har inte haft ekonomin för att klara alla utgifter för det som vi kostat på oss. Det började redan 1973 och 1974 i Sverige. Det får alla regeringar därefter ta ett större eller mindre ansvar för. Detta ser vi nu resultatet av. På 80-talet kostade vi på oss ökade transfereringar till hushållen med 50 % mer än vad BNP växte. Vi måste också ha en ekonomi som kan bära utgifterna för allt vi kostar på oss. Vi har gjort många bra saker i Sverige, men vi har inte haft en produktion som vuxit i samma takt som de ökade utgifterna. Det som kallas långsiktighet och etik är att verkligen kunna betala för de saker man kostar på sig. Jag vet med den kunskap jag har i ekonomiska termer och med det bondförnuft som ändå de flesta av oss besitter att rinner det ut mer pengar ur plånboken än vad man får in, så går det åt skogen till slut. Det upplever vi just nu. Kort om biståndet: Att besparingarna skulle ha varit mindre eller kanske helt uteblivit om kds hade fått komponera krispaketet kan jag lova Johan Lönnroth. Men det gäller också att få majoritet. Alla var inte lika glada i biståndet som kds är. Nu talar jag inte bara om de partier som Johan Lönnroth menar i första hand skulle ha varit mot satsningar på biståndet. Via EG kommer vi också att bedriva biståndspolitik. En del av de pengar som Johan Lönnroth är rädd för skall hamna i EG går vidare till olika samordnade biståndsprojekt. Jag ser det inte som någon nackdel -- tvärtom kan det finnas behov att samordna biståndspolitiken mer än vad som gjorts tidigare. Jag kan hålla med om att spekulationsekonomin också skapar en drog. Därför skall vi undvika att skapa ny inflationsekonomi i Sverige. Därför är krisuppgörelsen så viktig och angelägen, och därför är det beklagligt att Johan Lönnroth och Vänsterpartiet ställer sig utanför.
Herr talman! Jag försökte faktiskt beskriva vårt alternativ i mitt första inlägg. Jag skall gärna upprepa det i tre huvudpunkter. För det första gäller det att fördela om borttagandet av det strukturella budgetunderskottet i tiden, så att man inte stramar åt efterfrågan just nu i den mycket djupa lågkonjunkturen utan i stället befäster sig att i framtiden, när konjunkturen vänder, dra ner på det strukturella budgetunderskottet. Det tror jag att man kan tala om från partierna här i riksdagen på ett sådant sätt att också den s.k. marknaden blir betydligt lugnare än vad den är med nuvarande krispaket. För det andra skall vi omfördela mellan individer, rätta till den orättvisa fördelningsprofilen i krisuppgörelserna. Den tredje punkten gäller just fördelningen globalt. Ni gör precis samma orättvisa omfördelning som Ny demokrati länge har talat om. Ni struntar i de s.k. främlingarna och inriktar er på de s.k. grannarna. Man kan föra en lång debatt om EG och biståndspolitiken. EG är också en protektionistisk sammanslutning. Sverige tvingas t.ex. återinföra tekoprotektionismen, om vi går med i EG, vilket är det som slår hårdast mot u-länderna. Det finns en rad sådana exempel. Det neddragna biståndet är för övrigt också ett svek mot allt det som så sent som i juni i år sades vid konferensen i Rio. Jag har ägnat mig en del åt att studera vad ekonomer och politiker under decennierna har uttalat om finanspolitiken. I början av 70-talet fördömde en enhällig ekonomkår svångremspolitiken, dvs. Gunnar Strängs s.k. idiotstopp på kreditmarknaden. Svångremspolitiken var eländig och usel. Överbryggningspolitiken hyllades -- på den tiden var ju alla någon sorts Keynesianer. Under 80-talet bytte allihop åsikt. Då var det plötsligt någonting helt annat som gällde. Opportunismen tycks alltid leva i tiden. Nu skall alla säga samma sak. Man instämmer i den typ av uttalanden som Odd Engström gör, att det har bedrivits en slapp finanspolitik under 20 år. Visst, det bedrevs en alltför expansionistisk politik i slutet av 80-talet.

Herr talman! Johan Lönnroth skisserade nu på Vänsterpartiets alternativ. Han talade om att omfördela budgetbesparingarna över tiden. Men Johan Lönnroth undvek nogsamt att tala om vilken typ av besparingar som han vill genomföra och som skall ge ett större genomslag i framtiden. Bostadsfinansieringssystemet, som riksdagen fattade beslut om i våras, är ett exempel på en besparing som Vänsterpartiet var emot. Jag vet varken vilka besparingar som ni i Vänsterpartiet inte har gått emot eller vilka besparingar som ni kommer att föreslå i anslutning till den s.k. krispropositionen. Jag avvaktar era förslag med spänning. Att Sveriges regering nu skulle strunta i främlingar som bor långt borta är struntprat. Biståndsnedskärningen handlar om att gå från 1 % till 0,9 %. Varken katastrofbiståndet eller biståndet till frivilligorganisationerna berörs. Det blir några av de multilaterala samarbetsorganisationerna som får något minskade bidrag, men det kommer att kompenseras genom rationaliseringar i förvaltningen här i Sverige. Jag vill också poängtera -- jag glömde att säga det i mitt förra inlägg -- att de sämst ställda pensionärerna kommer att få kompensation genom höjningen av bostadstillägget eller pensionstillskottet. Det är viktigt att komma ihåg att det också finns vissa fördelningspolitiska omläggningar som har gjorts i syfte att hjälpa de pensionärer som har det sämst ställt. Jag skall villigt erkänna att pensionärerna är den grupp i vårt samhälle som jag just nu bekymrar mig mest för. Pensionärerna har det sämst ställt och måste därför få ökad hjälp. Det nya kommunala bostadsbidragssystemet kommer att bidra till att underlätta för pensionärerna. Det arbetas nu vidare med den frågan i regeringen.

Herr talman! Det är bra att kds är med på att skära i det strukturella budgetunderskottet. Alla har väl vid det här laget insett att det är nödvändigt. Jag vill också erinra om vad vi talade om förut när det gäller ränteläget. Finns det något annat sätt än det jag angav för att verkligen få ned räntan? Om vi inte får ned räntan, kan vi inte göra allt det andra som vi så gärna vill göra. När kommer riksdagen att inse detta? Kommer det att dröja? Kommer man bara att blunda och köra så länge det går och hoppas att någon annan hoppar in och tar itu med sakerna åt oss? Jag trodde annars att den här krisen hade lärt oss att vi måste torka upp efter oss själva. Det finns en fråga som kds av naturliga skäl har gjort till sin -- ni har ju en minister på området --, och det är biståndet. Ni är väldigt emot att man ens rör det. Jag vill då erinra om att biståndet uppgår till nästan 15 miljarder kronor. Till detta kan man lägga kostnaderna för flyktingpolitiken -- som man inte heller får tala om --, vilka jag med bestämdhet hävdar uppgår till minst 20 miljarder kronor. Och vem är det som betalar dessa 35 miljarder kronor? Jo, det gör samma personer som väljer oss ledamöter i denna kammare. Det är fara värt att några av oss kan bli arbetslösa. Jag vill fråga om Stefan Attefall anser att vi skall låna pengar och sedan ge bort dem till andra länders regimer, för det är just det som vi gör. Är det rätt att vi i det här läget, när det är kris i Sverige, skall ge tre gånger så mycket som vad andra industriländer i genomsnitt ger? Är det riktigt att vi skall låta barnen betala den här notan? Tyvärr har biståndet utvecklats till att bli en metod, där de fattiga -- det är ju de som drabbas av nedskärningarna -- i de rika länderna ger till de rika i de fattiga länderna? Tror inte Stefan Attefall och kds att det skulle kunna gå att väsentligt effektivisera biståndet? Alla måste hjälpa till. Det finns inga heliga kor. Tror inte också Stefan Attefall att det kunde vara idé att rationalisera genom att slå ihop flykting och biståndspolitik och visa vad man duger till även på det området, samtidigt som man hjälper minst lika många människor som man hjälper i dag? Kom nu inte dragande med att det är så synd om alla människor som ni vill hjälpa! Vi i Sverige ger till regimer bort pengar som vi inte har.
Herr talman! Ian Wachtmeister upprepar sig. När Alf Svensson är i kammaren får han frågor om bistånds och flyktingpolitik. Det är tydligt att jag nu får axla den manteln. Det gör jag gärna, eftersom det är viktigt att poängtera för Ian Wachtmeister och alla andra som lyssnar att den kris som vi har i Sverige trots allt är ganska blygsam jämfört med den kris som har drabbat Somalia, Östeuropa och också många andra länder runt om i världen. Det sägs att biståndspolitiken inte fungerar bra. Jag tror -- och jag har också informerats om -- att det mesta i biståndspolitiken fungerar mycket bra. Det har jag själv sett många exempel på, alltifrån frivilligorganisationerna och katastrofbiståndet till de stora samarbetsprojekten. Det finns även exempel där biståndet inte fungerar bra, liksom det finns exempel i Ny demokrati, i kds och i andra sammanhang på saker som inte fungerar bra. Människor är inte fullkomliga. Vi måste försöka att effektivisera användningen av de resurser som vi anser att vi i Sverige har råd att avdela för att hjälpa medmänniskor i andra länder, i stället för att -- som Ian Wachtmeister föreslår -- ge upp och dra in anslagen. Jag anser att detta är ett defensivt tänkesätt. Jag är helt övertygad om att svenskarna har råd och att de vill ställa upp och hjälpa människor i andra länder. Där det finns problem, skall vi angripa dem med full kraft. Det görs ett omfattande arbete för att försöka hitta nya vägar där biståndet inte har fungerat bra. Det jobbas just nu både i utredningssammanhang och med konkreta åtgärder. Regeringen har också i samband med budgetpropositionen lagt fram förslag om en del omläggningar och omfördelningar för att biståndspengarna skall ge bättre effekt. Ian Wachtmeister nämnde beloppet 20 miljarder kronor i samband med flyktingpolitiken. Men då räknar han in mycket mer än de direkta flyktingkostnaderna. Det är ungefär som att räkna in kostnaderna för sjukvård och pension för en flykting som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Om man räknar på ett sådant sätt, tror jag att man hamnar ganska snett. Man måste också räkna de positiva effekterna av de insatser som flyktingar och invandrare gör i Sverige. Ian Wachtmeister talade mycket om att vi nu måste försöka få ned budgetunderskottet för att räntan skall kunna sänkas. Visserligen sänker vi räntan indirekt via Riksbanken, men det är marknaden som sätter räntan och avgör vilken räntesats som är lämplig utifrån rådande ekonomiska förhållanden. Jag tror inte på att släppa kronan fri, inte ens efter det tredje krispaketet, som Ian Wachtmeister föreslår. En liten ekonomi som Sveriges kan råka ut för ganska stora störningar beroende på vad som händer i omvärlden. Det vore bättre att gå in i ett tätare valutasamarbete med övriga Europa, eftersom det skulle stärka Sveriges ekonomi. Det är nog den enda framkomliga vägen, i stället för den engelska väg som förefaller vara Ian Wachtmeisters melodi.
Herr talman! Jag tar först upp den sista frågan. Marknaden skulle acceptera den ränta som Sverige sätter, om vi låter valutan flyta. Observera att flyta inte är detsamma som att devalvera, för en devalvering innebär att kursen fixeras ytterligare en gång. Det sägs att detta är ett sätt att få ned räntan. Det finns inte några andra bra sätt. Kds förfäras alltid när man tar upp biståndsfrågor. Alf Svensson blir förvånad när jag tar upp biståndsfrågor här i kammaren. Det vore väl ganska lustigt om jag inte tog upp sådana frågor. Alf Svensson är ju biståndsminister. Det är väl inte heller särskilt konstigt att ta upp biståndsfrågor med en som står och talar om att den nedskärning som man har fattat beslut om -- och som enbart naggar biståndet i kanten -- var för stor. Det är då naturligt att ta upp sådana frågor. Jag upprepar mina frågor: Har vi råd att ge tre gånger så mycket som andra länder? Skall vi låna pengar till biståndet och låta våra barn betala? Skall vi dra åt svångremmen i Sverige? Skall vi underlåta att effektivisera biståndet genom att slå ihop det med flyktingpolitiken för att därigenom göra besparingar på säkerligen minst 35 miljarder sammanlagt? Det är mycket få människor som i dag ifrågasätter beloppet 20 miljarder för flyktingpolitiken. Tvärtom finns det människor som tror att den kostar betydligt mer. Jag har varit avsiktligt försiktig med denna summa. Ni försöker behandla de här frågorna som någon sorts heliga kor. Det finns inga heliga kor i dag. Ni blir t.o.m. upprörda om man är framme och rycker en av de heliga korna litet grand i svansen.
Herr talman! Ian Wachtmeister frågade om vi har råd att hjälpa våra medmänniskor i andra länder. Svaret för en kristdemokrat är ja. Vi ger inte tre gånger mer än andra länder. Jag tror t.o.m. att vi ger litet mindre än vad Norge ger, och vi ger ungefär lika mycket som Danmark. Holland ligger strax efter. Sedan kommer i och för sig USA och andra länder som ligger på en lägre nivå, men de är inte mina föredömen. Om de är Ian Wachtmeisters föredömen, får han stå för det. Jag har andra föredömen. Jag försöker klättra uppåt och komma fram till nya målsättningar som innebär att vi kan öka ambitionerna. Jag vill upprepa att om vi upplever att det finns problem på ett område skall vi göra allt för att försöka effektivisera det hela och använda pengarna effektivare. Men när jag studerar ekonomiska frågor och försöker bedöma om det är rimlig rättvisa i saker och ting, då försöker jag se till att de som har det sämst inte drabbas hårdast. Men Ian Wachtmeister börjar i en helt annan ände. Han börjar med att plocka av de människor som har minst resurser. Slutligen kommer han till andra grupper som har det bättre ställt. Den filosofin delar jag inte. Därför beklagar jag att biståndet har fått naggas i kanten. Men jag tror att vi ändå kan upprätthålla en ganska bra biståndspolitik tack vare att nedskärningen inte blev större än en tiondels procentandel, från 1 % till 0,9 %.

Herr talman! Jag skall göra ett par kommentarer. Jag skall knyta an till vad Stefan Attefall sade inledningsvis om dessa 20 år av slapp finanspolitik. Jag vill än en gång påminna om att det som hände under de sex borgerliga åren var att man gick från balans i statsfinanserna till ett stort underskott. Under Kjell-Olof Feldts tid vändes detta. Det skedde en förstärkning av de offentliga finanserna under denna tid som motsvarar 150 miljarder kronor. I den meningen kan man alltså inte säga att det var en slapp finanspolitik. Men det räckte inte. Det var inte tillräckligt för att hålla balans i samhällsekonomin. Då är frågan: Varför räckte det inte? Förklaringen är det som hände i den finansiella sektorn efter avregleringen. De som begärde avregleringen, nämligen bankerna, gav en utfästelse om att det inte skulle leda till några excesser. Den som vill läsa mer om hur det gick till kan läsa Kjell-Olof Feldts bok där det finns beskrivet. Det var löftet, men det bröts mycket snabbt. Stefan Attefall talade om den varma marknadsekonomin. Jag skulle nog inte använda mig av så känsloladdade uttryck. Men den här ekonomin ledde i varje fall till en väldig överhettning. Det var den som vi drabbades av i slutet av 80-talet, och finanspolitiken räckte inte till för att behärska den. Jag tycker att den fråga som finns kvar och som jag vill ta upp i denna debatt är att detta inträffade i land efter land. Det inträffade i USA, som verkligen körde med en svag finanspolitik. Det inträffade i Sverige, där vi gick från stora underskott till överskott i de offentliga finanserna och stramade upp finanspolitiken. Det inträffade i Japan, som under hela denna tid hade en mycket stark finanspolitik med stora överskott i de offentliga finanserna. I land efter land inträffade samma sak. Vi fick en finansiell bubbla, och hela världsekonomin lider nu av den. Den fråga som måste besvaras är: Vad var det för krafter som låg i detta? Hur skall vi undvika att det upprepas igen? Låt mig avslutningsvis ta upp en annan fråga. Den gäller sysselsättningen och behovet av insatser mot arbetslösheten. Jag har ställt den till övriga deltagare här, och jag vill ställa den även till Stefan Attefall. Vi skall ha en diskussion om detta i finansutskottet. Jag har sagt att det inte räcker med att föra halvårspolitik när det gäller arbetsmarknadsinsatserna. De måste vara uthålliga, och ambitionen måste vara högre. Vi behöver också gå igenom investeringssidan. Vad är det som har kommit till stånd, och vad är det som vi kan göra ytterligare för att få fart på investeringarna? Vi behöver även diskutera kommunerna. Är det som man nu genomför en besparing, eller är det bara en finansiell rundgång när staten flyttar sitt underskott till kommunerna som sedan flyttar tillbaka det till Arbetsmarknadsfonden? Dessa frågor kommer vi att aktualisera, och jag tycker att Stefan Attefall skall ge svar på dem. Hur ser kds på detta?
Herr talman! Allan Larsson lyfter fram de sex borgerliga åren i slutet av 70-talet och i början på 80-talet som boven i dramat. Jag tänker inte försvara dem. Jag tror att det finns mycket att önska när det gäller finanspolitiken under den tiden. Men vi skall komma ihåg att de svenska problemen började på allvar under 1973--1974. Om man tittar på 80-talet, finner man att den socialdemokratiska regeringen lyckades vända ett stort budgetunderskott till ett mindre överskott. Men det gjordes efter en devalvering som var mycket bra timad. Den innebar att vi kunde haka på en konjunkturuppgång i omvärlden och därmed öka den ekonomiska aktiviteten i svensk ekonomi mycket kraftigare än vad man kunde göra i omvärlden. Vi fick en internationellt mycket kraftig och långvarig högkonjunktur. Problemet var inte att budgetunderskottet minskade under denna period. Problemet var att överskottet i statsfinanserna inte blev större än vad det blev. Om man skall ha en långsiktigt rimlig finanspolitik, måste man ha balans över en konjunkturcykel. Det lyckades inte den socialdemokratiska regeringen med. Det lyckades den inte samla en majoritet i riksdagen för. Det blev i stället till slut ett stoppaket som satte stopp för den regeringen. Avregleringen av kreditmarknaden skapade problem. Det är ett problem då man har ett skattesystem som uppmuntrar låntagande och sedan ändrar så att man ökar möjligheterna att låna men inte ändrar skattesystemet i tid. All erfarenhet visar att den timingen var felaktig. Hur är det med omvärlden? Är dessa problem likadana i alla andra länder? Visst är finanskriserna en internationell trend. Det är helt riktigt som Allan Larsson säger. Men man kan också se att det finns skillnader mellan olika länder. Sverige har inte drabbats exakt lika hårt som andra länder. Om man t.ex. tittar på hur industrikonjunkturen har utvecklat sig, ser man att Sverige har drabbats mycket hårdare och kraftfullare än t.ex. EG länderna på grund av att vi har haft underliggande problem som är mycket starkare. Trenden är alltså internationell, men kraften i försämringen har varit mycket starkare i Sverige på grund av att vi har gjort många misstag, inte minst under 80-talet. Jag nämnde i en replik till Johan Lönnroth att vi ökade transfereringarna 50 % mer än BNP växte. Det är bara ett exempel på hur vi skapade ett regelsystem som tickade på av sig självt och ökade utgifterna med miljarder varje år utan att det egentligen fördes någon större politisk debatt om det. Det var sådana system som skapade det strukturella underskott som vi nu alla får brottas med. Jag tror att vi kan skapa en varmare marknadsekonomi än den som vi har i dag. Men då krävs det självfallet också att marknadsekonomin omges både av politiska ramar och av en ökad etisk medvetenhet hos alla ekonomins aktörer inkl. politiker. Jag tror att det vore mycket värdefullt med fler sådana debatter i framtiden. Jag tror att vi alla skulle må bra av det, både politiker och människor i näringslivet.

Herr talman! I slutet av september är 756 000 personer anmälda till arbetsförmedlingarna. Det är 17 % av arbetskraften. 532 000 av dem är arbetslösa. Av dem är 170 000 i utbildning, beredskapsarbete eller på någon annan särskilt ordnad plats. Bakom dessa siffror finns det människor -- oroliga, ledsna, förtvivlade. Här finns personliga tragedier och grusade förhoppningar, familjer som inte längre klarar sin egen försörjning, unga som inte kommer in på ett vanligt jobb, vuxna med lång erfarenhet och stort kunnande, som ställs direkt på gatan med små möjligheter att komma tillbaka i ett arbete som motsvarar det som de har lämnat. Det är detta, herr talman, som är skälet till den överenskommelse som regeringen och Socialdemokraterna har träffat. Det är dessa människors förlust av jobb och försörjning som har fått mig att svälja politiska eftergifter som karensdagar och semesterdagar. Svensk ekonomi genomgår den värsta tillbakagång som vi upplevt i mannaminne. De verkliga orosmolnen för regeringen borde ha varit den växande arbetslösheten och de stigande problemen att finansiera välfärd som arbetslösheten för med sig. Det ringde flera varningsklockor som regeringen borde ha hört -- fallande produktion och budgetunderskott som skenar. Snart är var femte industriarbetare arbetslös, och ingen vet hur stor del av Sveriges industrikapacitet som riskerar att slås ut för gott. Socialdemokraterna har under hela det gångna året varnat för att regeringen inte har fört en politik för att hantera en lågkonjunktur och saknat en parlamentarisk strategi för att få ett brett underlag för sina egna förslag. Redan i januari i år föreslog Socialdemokraterna att regeringen skulle ta fram ett ekonomiskpolitiskt program i syfte att pressa ned arbetslösheten. Det som vi ville ha fram var en strategi för att stärka industrin med infrastruktur och kompetensutveckling, ett omfattande investeringsprogram, stärkt arbetsmarknadspolitik och en ekonomisk politik som inte skulle slå ut kommunerna och därmed ytterligare pressa upp arbetslösheten. Regeringen vägrade. Socialdemokraterna tog initiativet till en landsomfattande ''dammsugning'' för att få fram så många jobb och utbildningsplatser som möjligt. I maj i år lade vi fram motionen Vägar till arbete, där vi redovisade ett omfattande investeringsprogram, mest tidigareläggningar av planerade investeringar. Regering och riksdag sade nej till allt, utom att bygga ett nytt modernt museum i Stockholm. I övrigt blev vi närmast hånade och beskyllda för att inte kunna räkna. I somras skrev Socialdemokraterna till arbetsmarknadsutskottet och bad att utskottet skulle ta initiativ för att bryta de nedåtgående trenderna. Utskottets borgerliga majoritet tillsammans med Ny demokrati sade så sent som den 1 september nej till detta. Vi avvaktar, sade de. Börje Hörnlund: Är ni nu beredda att bygga vidare på den överenskommelse vi har gjort och vidta ytterligare åtgärder för att öka sysselsättningen i landet, t.ex. genom att se till att de medel som redan finns anvisade till infrastrukturinsatser verkligen kommer till användning, varför inte genom en parlamentarisk infrastrukturgrupp? När det gäller Moderna museet har det trots riksdagens beslut ännu inte skett någonting. Jag vill fråga Börje Hörnlund vad han kan göra för att förmå kulturministern att se till att detta projekt verkligen kommer till stånd. Den ekonomiska situationen blev till sist ohållbar. När verkligheten nådde regeringen och den tillsammans med Socialdemokraterna skulle diskutera hur arbetslösheten skall bekämpas, då visade regeringen att den varit precis så ointresserad av att bekämpa arbetslösheten som de höga arbetslöshetssiffrorna vittnar om. Ingen i regeringen hade ens bemödat sig om att verkligen sätta sig in i de förslag som vi lade fram i våras. Regeringen lägger själv inte fram något förslag om hur arbetslösheten skall bekämpas och hur denna politik skall bedrivas. Det är ett socialdemokratiskt förslag som är utgångspunkten. Det är därför inte särskilt intressant om Börje Hörnlund har lagt ett bud till finansdepartementet -- som Olof Johansson sade i debatten förra onsdagen. Det är den politik som hela regeringen för som skall bedömas. Den överenskommelse vi nu har träffat innebär en ytterligare satsning detta budgetår på strax under 10 miljarder kronor. Det är en viktig investering mot arbetslöshet, men det kommer inte att räcka. Jag skall strax återkomma till det. Det är den borgerliga regeringen som bär ansvaret för att Sverige har fått en fördjupad effekt av den internationella lågkonjunkturen. Den ekonomiska politiken har inte tagit kampen mot arbetslösheten på allvar. För socialdemokraterna är arbete och full sysselsättning den viktigaste politiska uppgiften. Därför är arbetsmarknadspolitiken för oss en viktig del i den ekonomiska politiken. Denna inställning har lett till att vi i Sverige har haft en unik kombination av hög förvärvsfrekvens och låg arbetslöshet. Huvuduppgifterna för arbetsmarknadspolitiken är att se till att lediga jobb tillsätts med kompetenta sökande och att arbetslösa aktiveras till nya jobb. På så vis kan arbetsmarknaden fungera effektivt. I de flesta andra länder har man traditionellt sett på arbetsmarknadspolitiken på ett annat sätt. Den är ofta knuten till socialpolitiken, och dess främsta uppgift är att se till att de arbetslösa har sin försörjning tryggad. I Sverige har vi fördelat 70 % av resurserna till aktiva åtgärder och 30 % till kontantstöd. Siffrorna har varit de omvända i andra länder. Men för att den aktiva arbetsmarknadspolitiken och därmed arbetslinjen skall fungera krävs att det finns tillräckligt med resurser till aktiva insatser, att det finns fungerande arbetsförmedlingar med nationell räckvidd som håller i resurserna och alla lediga jobb som finns och att arbetslöshetsförsäkringen understödjer arbetslinjen. Det är på de här punkterna jag har känt en stor oro, därför att den borgerliga regeringen på kort tid har försökt punktera arbetslinjen och ge Sverige en europeisk arbetslöshetspolitik. Skall vi kunna ta ner arbetslösheten och öka sysselsättningen måste vi för det första se till att arbetsmarknadspolitiken får tillräckliga resurser. AMS hade ännu inte fram till uppgörelsen trots arbetslösheten fått några extra medel för innevarande budgetår jämfört med året före. Kostnaderna för passivt stöd närmade sig 50 % av de totala kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken. Genom överenskommelsen har en viss förbättring nu skett på denna punkt. Men trycket på arbetsmarknadspolitiken måste lättas genom insatser på andra områden. Med dagens arbetslöshet klarar arbetsmarknadspolitiken inte att ensam pressa ned den öppna arbetslösheten. Regeringen har inte svarat upp mot detta, bl.a. genom sin envist negativa hållning till att tidigarelägga investeringar. Ett lika allvarligt hot mot arbetslinjen är ökningen av långtidsarbetslösheten och därmed antalet utförsäkrade. En ökning av antalet utförsäkrade riskerar att leda till krav på en förlängning av ersättningstiden -- både från enskilda och från kommuner, som får betala socialbidrag. Detta är i så fall dödsstöten för arbetslinjen. Den relativt korta ersättningstiden i vår arbetslöshetsförsäkring är inte en svaghet utan en styrka, så länge den arbetslöse har rätt att kvalificera sig på nytt genom utbildning eller beredskapsarbete. Det är min mycket bestämda uppfattning att utförsäkringarna måste stoppas med alla medel. I den överenskommelse som nu träffats har vi förstärkt skyddet mot utförsäkring med en ny åtgärd. Den andra viktiga länken i den aktiva arbetsmarknadspolitiken är arbetsförmedlingarna. De svenska arbetsförmedlingarna har genom den höga arbetslösheten en orimlig arbetsbörda. Tidigare erfarenheter visar att det knappast finns något annat land där förmedling av jobb fungerat så effektivt som i Sverige. Förra året beslutade riksdagen ändå på grundval av ett socialdemokratiskt förslag att ge plats för s.k. organisationsförmedling inom områden där parterna bedömer att det skulle stärka arbetsförmedlingen. Utan att avvakta hur detta kommer att slå och utan någon som helst utredning bestämmer sig regeringen för att fritt tillåta arbetsförmedling som sker i vinstsyfte. Därefter utreder man hur detta skall gå till. Om man får en bättre eller sämre arbetsförmedling, hur helheten skall se ut, vad som händer med de svaga på arbetsmarknaden och vad som händer ute på arbetsplatserna när ''Manpower AB'' börjar hyra ut arbetskraft i stor skala, tycks däremot vara av mindre intresse. Jag förutsätter att förslaget om privata arbetsförmedlingar inte kommer att genomföras. En tredje, viktig och unik länk i arbetslinjen är arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen bestämde sig för att ''förstatliga'' denna försäkring utan att ge några nya resurser. Däremot skulle avgifterna chockhöjas. Vad skulle då ha blivit kvar av försäkringen? Vad skulle ha hänt med arbetslinjen? Riskerna är uppenbara att försäkringens aktiva roll helt skulle gå förlorad. Nu är detta hot avvärjt, genom den överenskommelse som Socialdemokraterna och regeringen har gjort. Min fråga till de borgerliga företrädarna är: Kommer ni att se till att detta fungerar? Socialdemokraterna har träffat ger mig en förhoppning om att det skall finnas utrymme i riksdagsarbetet för en konstruktiv politik som kan ge arbetslinjen ett reellt innehåll. Enligt AMS kan vi med de resurser som nu ställs till förfogande pressa ned arbetslösheten i första hand mot 5 %. 600 miljoner kronor skall gå till utbildningsinsatser för 25 000 elever, varav 2 000 Socialdemokraterna anser fortfarande att en annan lösning för ungdomsjobb hade varit att föredra. Men riksdagens majoritet står bakom detta. Då vill vi medverka, genom att det inte rycker sönder arbetsmarknaden mer än nödvändigt. Men denna åtgärd måste följas upp. 17--18-åringar som har arbetat så att de är berättigade till A-kassa och som definitivt har särskilda skäl för att just nu inte på nytt börja en teoretisk utbildning bör få en ungdomsplats. Jag förutsätter att de löften Börje Hörnlund lämnat i olika sammanhang nu kommer att uppfyllas. En annan fråga är hur många gånger en ung människa skall gå på ungdomspraktik. De ungdomar jag har talat med har klarat av sin s.k. arbetsintroduktion på ett par veckor, sedan är det vanligt jobb. Nu är vi överens om att ungdomar så snart som möjligt skall anställas av arbetsgivarna och kunna leva på sin lön. Möjligheterna till detta förstärks genom att även ungdomar under 25 år på nytt skall kunna erbjudas beredskapsarbete. Detta förslag förutsätter jag kommer snarast. Regeringen har äntligen accepterat våra idéer om att tidigarelägga investeringar. För detta ändamål får AMS 1 miljard kronor som kan användas som bidrag till statliga verk som tidigarelägger investeringar upphandlade i det privata näringslivet. På årsbasis bör det leda till investeringar på cirka 10 miljarder kronor. Dessutom tar vi tillfället i akt att förbättra länsvägar i skogslänen för 1,5 miljard. Överenskommelsen innehåller två olika åtgärder för att förhindra långtidsarbetslöshet och utförsäkring. Dessutom införs en ny åtgärd som vi kallar arbetslivsutveckling. Tanken bakom denna är följande. Det är avgörande för sysselsättningen, för näringslivets utveckling och för att hela Sverige skall leva att få till stånd framtidstro och utveckling på den egna orten. Denna nya åtgärd är tänkt för arbetslösa som varken kan få arbete, beredskapsarbete, utbildningsplats eller annan aktiv åtgärd. Syftet är att ta vara på viljan till aktivitet och utveckling till nytta för det lokala näringslivet och för samhällsuppgifter som inte annars skulle bli utförda. En viktig uppgift är att stärka den enskilde inför arbete på den öppna arbetsmarknaden. Han eller hon får utbildningsbidrag för att delta i denna typ av verksamhet. Därmed stärks skyddet mot utförsäkring. Åtgärden skall byggas på enkla riktlinjer som fastställs av riksdagen. Riksdagen kan naturligtvis fatta beslut om nödvändiga regeländringar. Den närmare organisationen bestäms lokalt mellan arbetsförmedlingen, berörda huvudmän och de arbetslösa. Jag ser detta som en viktig uppgift för arbetsmarknadens parter, och jag vill uppmana dem att omedelbart sätta sig ned och diskutera hur denna lokala aktivitet skall bedrivas. Herr talman! Socialdemokraterna har nu varit med om att flytta fram positionerna i arbetsmarknadspolitiken. Men det räcker inte att höja ambitionerna för ett halvår. Arbetslösheten riskerar att dra i väg ytterligare, och detta innebär ständig uppmärksamhet. Beredskap behövs för att bidra med ytterligare insatser för att vi varaktigt skall kunna pressa ned arbetslösheten. De senaste uppgifterna om varsel, industrisektorns problem, strukturförslaget i Volvo, och de redovisningar jag har fått av bl.a. Byggnadsarbetareförbundet här i Stockholm, ger mig skäl att säga följande. Om inte vi nu är beredda att planera för ytterligare insatser -- genom att skapa utrymme för industrins utveckling och överlevnad, investeringar i underhåll och nybyggnad och en omfattande kompetenssatsning -- är det uppenbara risker för att vi -- trots de utomordentligt omfattande överenskommelserna -- riskerar att få en ytterligare påspädning när det gäller arbetslöshet och sysselsättningsminskning. Min sista fråga till Börje Hörnlund och de borgerliga partierna är: Delar ni denna uppfattning? Herr talman! Socialdemokraterna ger högsta prioritet åt att ta fram ytterligare genomarbetade förslag när det gäller arbetsmarknads-, närings och regionalpolitiken. Vårt krav är att också regeringspartierna fortsättningsvis prioriterar kampen mot arbetslöshet.

Herr talman! Hans Andersson! Välkommen till riksdagen och så småningom till arbetsmarknadsutskottet. När det gäller indragningen av köpkraften konstaterade Handelsbanken efter första överenskommelsen, att arbetslösheten skulle minska med 1,5 %. Vi har för vår del i diskussionerna med regeringen sagt att det är utomordentligt viktigt att påfrestningarna på köpkraften läggs ut på ett sådant sätt att man inte onödigtvis pressar på arbetslösheten. Vidare har vi frågan om stimulansåtgärder för industrin. Det är fel. Den sänkta arbetsgivaravgiften ger ett utrymme för inte minst exportindustrin. När det gäller den sista frågan om indragningen till kommunerna, föreslår jag att Hans Andersson återkommer med den frågan till företrädare för regeringen. Socialdemokraterna accepterar inte den indragningen. Vidare har vi frågan om pensionsåldern. När man studerar den demografiska utvecklingen i Sverige för en längre tid, motiveras pensionsåldern med hänsyn till att antalet förvärvsarbetande sjunker ganska dramatiskt åren strax efter sekelskiftet. Här är den enbart till för att klara en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna. Detsamma gäller för semesterdagarna -- och ingenting annat.

Herr talman! Det kan ligga något i det som Hans Andersson säger om industristimulanser. Men den här överenskommelsen var till för att klara ett akut läge, nämligen att med ett grepp vrida ur företagen, framför allt de små och medelstora företagen, ur strupgreppet, dvs. ökningarna av räntekostnaderna och den stadigtvarande höga räntan. Om Hans Andersson har förslag på ett mera snabbt, generellt och verksamt grepp, är jag övertygad om att något sådant kan diskuteras framöver. Men varken den ena eller den andra hade något annat eller mer intelligent förslag när det gäller en sådan generell åtgärd för industrin. Jag erkänner att jag inte hade något annat förslag att komma med i den diskussionen. Jag antar att Hans Andersson avslutningsvis menade semesterdagarna och inte pensionsåldern -- eftersom den har en annan saklig innebörd. I den kritik som framförts är det rätt att det inte är någon större kostnadsminskning för den generella arbetsmarknaden. Däremot råder det inget tvivel om att ett ökat antal arbetstimmar i sig inte minskar köpkraften. Det måste väl Hans Andersson också kunna räkna ut.

Herr talman! Ärade radiolyssnare och riksdagsledamöter! Jag tänkte försöka involvera radiolyssnarna litet grand i denna debatt. Tyvärr går det inte med TV tittarna, eftersom TV2 av oförklarliga skäl har ställt in sändningen av debatten. Det är väl ett tecken på massmedias syn på betydelsen av vårt arbete här i riksdagen. Jag tänkte att vi skulle försöka få till en positiv debatt och försöka finna möjligheter i stället för att rada upp problemen. Likadant tänkte jag försöka låta bli att tala så mycket om vem som sade vad och i så fall varför. Vi är väl helt överens om att sysselsättningsläget är allvarligt. Därför är denna debatt kopplad till ekonomidebatten. De två sakerna hänger ihop. Arbetslösheten är ju det allvarligaste problem vi har just nu, men det är inte bara ett problem utan faktiskt också en resurs. Det är en möjlighet, och den skall man försöka ta vara på. Vi hörde senast i Ekot i dag att enligt en utredning som gjorts på Industriförbundet har 3 500 företag gått i konkurs på grund av att bankerna hastigt och omotiverat har dragit in krediter. Där kan vi till att börja med göra en stor insats. Kanske kan den nya riskkapitalsatsning som just är sjösatt medverka till att rädda det som räddas skall. Jag menar nu inte att företag som inte är friska skall räddas, men det lär vara väldigt många välskötta företag som har råkat illa ut till följd av bankernas agerande. Samarbetet över blockgränserna tycker vi är väldigt bra, och det är något som jag själv ständigt har efterlyst i debatterna. Kanske det kan vara ett tecken på en ny demokrati att man nu kan börja arbeta över gränserna och försöka lösa problemen. Det är synd att det först skulle behövas en allvarlig kris. Jag tycker att det är en gammal sysselsättningspolitik som förs. I varje fall har jag inte upptäckt särskilt mycket nytt i den. Det skall då möjligen vara ungdomspraktikplatserna, som jag tycker är bra. Jag fick en siffra så sent som i går som säger att det nu har skapats 45 700 sådana platser. Det vill jag gratulera till. Men hur går det med de övriga, de som inte är ungdomar och inte kvalificerade för praktikplatserna? Vi har ju en ny kategori av arbetssökande nu, i förhållande till vad vi har haft förut, människor som aldrig tidigare varit arbetslösa och som aldrig trott att de skulle bli det heller. Men nu finns de där, och det problemet måste vi försöka lösa på något sätt. I en extrem situation måste det tillgripas annorlunda åtgärder. Vi har motionerat om hur man skulle kunna ta ett annorlunda grepp och faktiskt också fått visst medhåll. Vi föreslog att man skall ge företagen dispens från lagen om anställningsskydd, när de anställer en arbetslös. Den som anställs skall fortfarande få sin arbetslöshetsersättning, och företaget kompletterar upp till avtalsenlig eller marknadsmässig lön. Man skulle mycket snabbt kunna få en effekt i form av arbete för många många människor, om man lät arbetslösa aktiva människor knacka dörr hos företagen och erbjuda sina tjänster. Om företagen hade möjlighet att temporärt göra avstånd från lagen, är jag övertygad om att de skulle suga upp tusentals människor in i ett meningsfullt arbete, Det största hindret i det sammanhanget är LAS, lagen om anställningsskydd. Men jag tycker att fackföreningarna, som naturligtvis kommer att protestera mot förslaget, skall tänka på att även de arbetslösa är fackföreningsmedlemmar och kanske de medlemmar som behöver mest stöd. Ett steg i den här riktningen är den proposition som har annonserats från arbetsmarknadsministern om att tillåta de arbetslösa att behålla sin arbetslöshetsersättning samtidigt som de går på utbildning. Så man är uppenbarligen inte främmande för tankarna i vår motion. Jag har tidigare haft en debatt om detta med arbetsmarknadsministern, och jag hoppas att vi skall kunna komma ytterligare ett steg närmare varandra. Faktum är att den motion som jag nyss nämnde har fått effekt i två steg tidigare. Så det finns förhoppningar även för motioner i riksdagen. Ärade radiolyssnare! Jag tycker att ni skall göra er stämma hörd. Den betyder mer än vad ni någonsin tror. Tycker ni att det ligger något i det ni nyss hört, så hör av er till era politiker! Det är ni som är våra arbetsgivare. Det är trycket utifrån som kan påverka politikers arbete och inställning till hur man skall lösa problemen. Kom med era förslag och gör er delaktiga i debatten! Det har ni gott om tid till för närvarande, och så blir det åtminstone något meningsfullt med att vara ledig. Jag tror att det är väldigt viktigt att ställa upp någon form av garantimöjligheter, och det kan göras inom ramen för riskkapitalförsörjningen, för att så att säga se till att inte företag onödigtvis råkar illa ut. Alla som har sysslat med nyföretagande vet att det kostar väldigt mycket pengar att skapa nya arbetstillfällen. De första arbetstillfällena är mycket mycket dyra och tar mycket mycket lång tid att åstadkomma. Därför måste det vara förnuftigt att lägga en bråkdel av pengarna -- det kanske inte ens behövs pengar, utan det kan t.o.m. räcka med garantier -- på att rädda det som redan finns, det som är i gång. Jag vet inte hur många samtal som jag har haft med förtvivlade företagare, personer som har en rörelse i gång som har fungerat i decennier. De har haft samma bankkontakt hela tiden, och de har en positiv balansräkning. Lika fullt får de helt plötsligt brev om att de skall lösa sin kredit inom tre dagar eller att de får den kraftigt nedskuren. Många företag har intresse av att satsa, och dem skall man naturligtvis se till att hjälpa. Det finns också branscher som är illa utsatta. Vi kan ju ta den svenska varvsnäringen, som har varit en av våra stoltheter en gång i tiden. Av den finns bara en liten skärva kvar i dag, men den sysselsätter ändå 2 000 Man har tidigare beslutat att dra in den enda lilla stödform som finns för svensk varvsnäring, nämligen kontantstödet. Det är i och för sig beslutat, men jag vill här och nu signalera för att man i den krissituation vi har nu ändå förlänger stödet. Vi talar varje dag och i varje debatt om att föra in olika element för att anpassa oss till EG. Då är det väl ganska naturligt och mycket vettigare att vi för varvsnäringens del anpassar oss till EG:s OECD regler. Dem måste vi ju ändå följa när vi kommer in i EG. Jag anser och tror att frågan kan lösas mycket snabbt och hoppas att regeringen lägger fram en proposition med förslag i den riktningen. Vi har också stora möjligheter att få hit utländska företag. Vi har goda förutsättningar, men vi måste tydliggöra för de utländska investerarna vilket fint klimat vi har här i landet och vilka resurser som finns. Det kan man inte göra genom att tala om det här hemma i Sverige. Vi måste lägga litet pengar på att skicka kvalificerat folk ut i världen för att beskriva situationen. Det finns i dag väldigt många arbetslösa, duktiga, högutbildade människor som skulle kunna åta sig den uppgiften i stället för att sitta hemma med någon meningslös sysselsättning. Så någonting annat som är viktigt. Vi har ofta Tyskland som föregångsland. Där har man kvar lärlingssystemet som vi hade en gång i tiden och som fungerade väldigt väl. Det finns all anledning för arbetsmarknadsministern att titta ytterligare en gång på det. Vi är väl ungefär jämngamla och vet hur det fungerade på den tiden det tillämpades här, så jag tror att det går att finna de rätta formerna. Sedan till en kanske litet kontroversiell fråga. Jag tror inte att det viktigaste just nu är att spara. Spara skall man alltid göra. Rent principiellt håller jag givetvis med om det. Men de människor som trots allt har en sund ekonomi och som hade tänkt att köpa en ny bil skall faktiskt göra det nu. För det första är det köpvärt. För det andra hjälper det till att sätta litet fart på hjulen. Vi bromsar oss snart till döds. Vi måste få fart på hjulen även internt i Herr talman! Jag vill slutligen ställa ett par frågor till arbetsmarknadsministern. Är ni beredda att pröva förslaget om en tillfällig dispens från LAS? Är ni beredda att utveckla en konjunkturanpassad arbetstid? Min taletid är nu ute. Jag kan därför inte utveckla frågan, men jag gör det gärna vid senare tillfälle tillsammans med arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Först vill jag hälsa Hans Andersson välkommen till kammaren. Sedan skulle jag vilja ställa några konkreta frågor. Vill Hans Andersson hjälpa till att föra en aggressiv arbetsmarknadspolitik? Vill han ta en fight med fackföreningarna för att kunna göra ett kortare avsteg från LAS för de arbetslösa? Vill Hans Andersson vara med och diskutera en konjunkturanpassad arbetstid?

Herr talman! Det låter ungefär som det brukar låta. Inte ens de nya tycks vara medvetna om att vi har en annorlunda situation nu. Saker och ting skall givetvis ske i diskussion, men det är inte frågan om att ta bort en lag. Jag har föreslagit att man skulle ge en dispens enbart för dem som i dag är arbetslösa. Jag kommer också från företagsvärlden där jag har varit aktiv i hela mitt liv. Jag vet att det finns massor av företag som kan korttidsanställa människor för att utföra arbetsuppgifter som finns. Det kan leda till tusentals nya jobb. Jag tycker inte att vi har anledning att bortse från någon möjlighet att få ut de arbetslösa i arbetslivet.

Herr talman! Det var en drapa, Hans Andersson. Mycket av det som Hans Andersson sade skulle jag kunna skriva under direkt. Jag har bara en stillsam undran. I dag är vi här, i morgon kommer snart. Hans Andersson redovisade stora frågor och stora ord. Vi har bekymmer med att vi måste tränga oss igenom nålsögat av ovilja på marknaden, räntefällor och budgetunderskott. Det är en realitet. Det handlar inte i första hand om att minska det. Det handlar om att stoppa dess skenande ökning. Den medför i förlängningen större påfrestningar för dem som jag tror att vi gemensamt vill försöka hålla undan, nämligen de arbetslösa och de som riskerar att bli arbetslösa. Hans Andersson har glömt att läsa den socialdemokratiska motionen. Jag rekommenderar den. Den här överenskommelsen innehöll inte bara illavarslande saker, åtminstone inte sett ur vårt gemensamma perspektiv. Det gäller delpensionen som är kvar, löntagarfondsfrågan, arbetslöshetsförsäkringen, kapital och förmögenhetsbeskattningen, att inte sälja ut statliga företag osv. Det finns en socialdemokratisk anledning till varför vi har deltagit i överenskommelsen.

Herr talman! Man kan alltid göra olika bedömningar. Jag är inte helt övertygad om att Hans Andersson och vänstern i övrigt om man hade suttit inför möjligheten -- nu fanns den inte -- att träffa en överenskommelse och om man verkligen hade tänkt efter, skulle ha avstått från en sådan. Jag säger detta med hänsyn till de risker som hade uppkommit om en överenskommelse inte hade kommit till stånd. Vi socialdemokrater har i vintras, under sommaren och under hösten sagt att vi är beredda att bära det ansvar som krävs, också för de svåra frågorna och eftergifterna. Politik skall inte vara lätt, i varje fall inte för dem som skall bära ansvaret för politiken. Politik är svårt, och den innebär också att dela bördan av det besvärliga. Jag instämmer i Hans Anderssons uppfattning att besparingsivern här och var, inte minst ute i kommuner med borgerliga ledningar, kommer att få oerhört katastrofala följder. Vi får väl återkomma i en senare debatt om just detta, men jag hävdar mycket bestämt att bedömningen när det gällde att träffa överenskommelsen handlade om att vi var beredda att ta ansvar. Jag tycker att den bedömning som då gjordes var god. Jag sover vidare visserligen hyggligt om nätterna, om också kanske inte så gott, men under de aktuella nätterna sov jag över huvud taget inte. Det är inte heller alldeles säkert att det var så bra.